Herr talman! Jag sade inte heller att det var någon generell bedömning från min sida, att det skulle vara något rackarspel med i varje sådan här förhandling där man från vägtrafikhåll vill få en transport. Jag sade helt enkelt att vi kanske rent av kan bli överens om att vi inte alltid skall tro bara på den ena sidans uppfattning. Jag har också exempel — som jag inte heller skall trötta med här; dem kan herr Sellgren och jag tala om på något annat ställe — som utan tvivel visar att man har gått in med anbud, som sedan för den som skulle skriva på och betala har visat sig inte alls vara riktiga på lång sikt. Men det är så att säga bara en del av det här problemet, även om det är en viktig sådan. Trots allt måste jag rätta herr Sellgren när det gäller frågans inriktning. Det står faktiskt att herr Sellgren frågar mig, om jag är ”beredd att i avvaktan på trafikpolitiska utredningens betänkande ta initiativ till en mera flexibel taxepolitik från SJ:s sida, speciellt i de fall då bortfall av godstrafik från en redan trafiksvag bandel kan medföra risk för fortsatt försvagning av trafikunderlaget på bandelen och motsvarande ökning av tung trafik på vägarna”. Inte kan den frågan missförstås, herr Sellgren?
Herr talman!
Herr talman! Frågan kan inte missförstås när det gäller omtanken om trafikflödet på de trafiksvaga bandelarna, men den har missförståtts när det gäller regeringens intresse för att ta initiativ till en mera flexibel taxepolitik hos SJ. Det var ändock huvudfrågan, och den har jag inte fått något riktigt svar på.
Herr Sellgren har frågat mig om jag är beredd att i avvaktan på trafikpolitiska utredningens betänkande ta initiativ till en mera flexibel taxepolitik från SJ:s sida, speciellt i de fall då bortfall av godstrafik från en redan trafiksvag bandel kan medföra risk för fortsatt försvagning av trafikunderlaget på bandelen och motsvarande ökning av tung trafik på vägarna.
Jag skulle gärna vilja höra om statsrådet är beredd att ge SJ en fullmakt att vara flexiblare i sin bedömning när det gäller taxesättning vid avtalsuppgörelser.
Förutsättningarna för en flexibel taxesättning ligger i SJ:s möjligheter att medge företagsmässigt motiverade prisnedsättningar. Sådana lämnas också i betydande utsträckning i SJ:s fraktavtal med kunderna.
Det händer nämligen att man ute på fältet inom SJ:s kommersiella verksamhet kan finna skäl för att driva en liberalare taxepolitik, men när frågan kommer upp på högsta nivå slås ärendet fast, och man är därvid låst och har ingen möjlighet att göra fler eftergifter. Därmed förlorar SJ gods.
Det kan dock rimligen inte begäras att SJ — som herr Sellgren tydligen förutsätter — skall tillämpa en prisdifferentiering med hänsyn till om ifrågavarande transporter sker på trafiksvaga bandelar eller bandelar som ingår i affärsbanenätet. Det skulle vara olämpligt både från principiella synpunkter och av rättviseskäl.
Skall det fortsätta på det viset under ett antal år, vet vi inte hur det ser ut den dag det finns liberalare möjligheter för SJ att offerera godstransporter.
Herr talman! Nu närmar vi oss snabbt det replikskifte som jag för en tid sedan hade med herr Öhvall från Luleå. Då var frågan aktuell beträffande malmtransporterna, som herr Sellgren nämnde något om tidigare. Jag ställde då, efter ett replikskifte som var ganska likt det som herr Sellgren och jag nu har, frågan direkt till herr Öhvall, om han ansåg den bästa lösningen från hans synpunkt vara att kommunikationsministern gick in i statens järnvägars fraktavtalsförhandlingar med kunderna. Det var ganska länge sedan, men jag väntar fortfarande på svar. Kanske herr Sellgren kan svara?
Herr talman! Med den bakgrund som statsrådet har tror jag att han skulle vara en utomordentlig fraktförhandlare, men min avsikt var inte — och jag tror inte heller att herr Öhvalls avsikt var det — att regeringen skulle träda in som fraktförhandlare. Vad frågan gäller är om regeringen skall ge SJ ett generellt medgivande till en flexiblare taxepolitik i avvaktan på den utredning som skall komma. Det är alltså inte fråga om en direkt fraktförhandling i enskilda fall utan om ett generellt medgivande, av omtanke om SJ:s framtid.
Herr talman! Jag måste tyvärr ta ytterligare någon minut av kammarens tid i anspråk i denna fråga. Man kan inte, herr Sellgren, helt svepande konstatera som ett önskemål att Kungl. Maj:t skall ge SJ generell dispens att föra en annan taxepolitik. Det blir snabbt en fråga om pengar, herr Sellgren. Vi skall inte nu ta upp någon ekonomisk debatt rörande SJ, men jag varnar på det bestämdaste för att vi skulle få en diskussion som skulle leda fram till att man på något vis skulle göra ett ingrepp i SJ:s rättighet och skyldighet att föra fraktavtalsförhandlingar. Om herr Sellgren ytterst har den avsikten med sin fråga att Kungl. Maj:t i någon form skall gå in i de fraktavtalsförhandlingar som SJ för, förutsätter jag — som jag också sade till herr Öhvall på sin tid — att det inte är fråga om något ensidigt inhopp i SJ:s fraktavtalsförhandlingar och fraktavtalshandlingar. Kungl. Maj:t får väl i så fall förmånen att gå in i motpartens handlingar, och då kanske frågan har fått en ännu större vidd.
Herr talman! Vi kanske skulle kunna föra det här resonemanget enskilt senare, herr statsråd. Enligt direktiven syftar den trafikpolitiska utredningen till en översyn av SJ:s taxor, och förväntningarna är väl att konstruktionen skulle bli sådan att SJ ges möjligheter att bättre konkurrera. Detta har med SJ:s kalkylmetodik att göra.

Herr talman! Ja, herr Sellgren, statens järnvägar har redan enligt författningen rättighet och skyldighet att föra fraktavtalsförhandlingar utanför de gängse taxorna. Jag vet inte om det på näringslivssidan finns någon generell regel fastställd att man också där vid förhandlingar med t.ex. SJ skall föra ett ”liberalt” taxeresonemang. Kanske kan denna diskussion leda fram till att man finner former för att lättare kunna mötas vid fraktavtalsförhandlingarna genom att även näringslivets representanter iakttar dessa, enligt herr Sellgrens uppfattning, vettiga regler för att komma överens.
Herr talman! Jag tror att våra önskemål kan sammanfalla. De önskemål statsrådet har beträffande näringslivet är redan uppfyllda; jag har samma önskemål beträffande SJ:s taxepolitik. Jag har förhandlat med SJ om frakter i ungefär 20 år, och jag vet även hur höga rabatter man kan få beroende på avstånd och godsomslutning. Jag har också fått aningar om den stelbenthet som finns på högsta ort när det gäller att bedöma frakterna. Jag skall inte närmare gå in på det, men vi kan vara överens om att statsrådet har ett liknande önskemål gentemot näringslivet som jag har gentemot SJ. När man från näringslivets sida tillfredsställer dessa önskemål, fattas det bara att önskemålen beträffande SJ också uppfylls.

Herr talman! Herr Olsson i Edane har frågat mig om jag uppmärk sammat de allvarliga försämringar i kostnadshänseende som kan uppstå för resande med anledning av GDG:ss beslut att SJ:s enkla biljetter inte gäller för resa med GDG-buss annat än i vissa relationer i samtrafik. Tidigare har inom GDGs trafikområde viss alternativ giltighet tillämpats vid resa med GDG-buss på SJ:s tågbiljetter. Detta innebar en ekonomisk belastning för både GDG och SJ. Efter överenskommelse med SJ har GDG därför begränsat den tidigare tillämpade giltigheten för SJ-biljetter på GDG:s bussar. De båda trafikföretagen har dock kommit överens om att i ett betydande antal fall även i fortsättningen låta månads-, terminsoch 10-biljetter äga alternativ giltighet tåg—buss. Härigenom torde inte några allvarliga försämringar i kostnadshänseende behöva uppstå för de resande.

Herr talman! Först vill jag tacka kommunikationsminister Norling för svaret på min fråga. Ofta är det väl så att en personlig konfrontation med ett problem leder fram till en enkel fråga här i kammaren. Så är det också i mitt fall, då jag vid hemresor till kommunikationsministerns och mitt gemensamma hemlän kunnat konstatera det stora missnöje som uppstått sedan de nya taxebestämmelserna för busstrafiken trädde i kraft den 1 februari i år — bestämmelser som innebär att SJ:s enkla och tur och retur-biljetter inte gäller för resa med GDG-buss. Jag kom häromkvällen med Stockholmståget till Karlstad och fick med egna ögon bevittna den irritation som uppstod när tågpassagerarna skulle utväxlas till väntande landsvägsbussar för vidare transport dels upp mot Deje, Forshaga, Hagfors, Munkfors och Uddeholm, dels västerut mot Arvika. För de resenärer på tåget som skulle åka vidare upp mot t.ex. Hagfors gällde s.k. samtrafikbiljett, vilket innebar att SJ-biljetten även gällde för den fortsatta resan med GDG-bussen. Sådan samtrafikbiljett tillämpas däremot inte för nordvästra stambanan efter den 1 februari, utan här får kunden köpa en extra bussbiljett. Kunden betalar 142 kronor för SJ-biljetten och får sedan lägga till 17 kronor för bussbiljett Karlstad—Arvika. Samma blir förhållandet för resenärer från t.ex. Göteborg med tåg som anländer till Kil, varifrån ingen tågförbindelse finns samma dag mot Arvika, utan fortsättningen av resan får ske med buss. Den omständigheten att GDG numera inte godtar SJ:s tågbiljett på sina bussar i parallelltrafik skapar, som jag har sagt, stort missnöje inte bara bland kunderna, av vilka två vid det här aktuella tillfället i Karlstad för omkring två veckor sedan vägrade betala avgiften på bussen. En rätt obehaglig kontrovers uppstod mellan en kund och chauffören, som utmynnade i att den senare vände sig till mig och vädjade om ett agerande i frågan. Samtidigt överräckte chauffören ett exemplar av det cirkulär som tilldelats busspersonalen just i anledning av införandet av de nya taxebestämmelserna. Jag är medveten om, herr talman, att det här inte är ett lokalt problem, men jag tar ändå min egen upplevelse som ett exempel. De förhållanden som nu råder har många avigsidor, inte bara det som framgår av frågan, nämligen allvarliga försämringar i kostnadshänseende, utan också ett allmänt missnöje och inte minst en förvåning över att två statliga trafikföretag inte kan enas om samtrafikbiljetter. Som jag ser det borde det vara en självklar sak att två så närbesläktade trafikföretag kunde samarbeta bättre än vad nu är fallet. Det som inträffat utgör sannerligen ingen god PR för vår kollektiva trafikförsörjning. Jag har, herr talman, med den enkla frågan åsyftat att få höra kommunikationsministerns uppfattning, och jag skulle till sist gärna vilja fråga kommunikationsministern om han vill medverka till att de här bägge företagen godtar varandras biljetter.
Herr talman! Jag har ingen anledning att betvivla riktigheten av de sakuppgifter som herr Olsson i Edane här redovisat. Jag skall själv inte trötta med något större antal uppgifter.

Priset för tur och retur-resor har för sex relationer som jag hunnit undersöka ökat med upp emot 5 kronor, och den ökningen skall då sättas i relation till ett totalt tur och retur-pris på mellan 75 och kanske över 100 kronor. Men som jag nyss sade vill jag inte med detta ifrågasätta de uppgifter som herr Olsson här har lämnat. Det kan naturligtvis slå olika, beroende på bl.a. resans längd. Sedan vill jag också, utan att gå in på det speciella sakförhållandet vid GDG, påminna om en sak.

Jag bara nämner detta utan att gå närmare in på saken, eftersom jag vill peka på att även GDG har ett ansvar för sin så att säga inre ekonomi, jämfört med andra bussföretag som aldrig kommer in i den bild som herr Olsson och jag här diskuterar.
Herr talman! Jag delar kommunikationsministerns uppfattning i vad gäller det som han sade om kostnadsläget. Men för att återgå till den fråga som vi här diskuterar så har kommunikationsministern i svaret till mig sagt att de båda trafikföretagen kommit överens om att i ett antal fall även i fortsättningen tillåta s.k. samtrafikbiljett. Och därmed tycks statsrådet anse att inga allvarliga försämringar i kostnadshänseende behöver uppstå. Det är givetvis helt riktigt att där sådan samtrafikbiljett gäller uppstår det inga kostnadsfördyringar, men min fråga gällde ju inte dessa undantag utan de fall där GDG inte godtar SJ:s biljetter. Och jag måste tillstå att jag fortfarande är litet besviken över den bristande vilja till samarbete som de nya taxebestämmelserna ger uttryck för. Jag tycker fortfarande att dessa båda närbesläktade företag skulle kunna komma överens bättre, inte bara i ett antal fall på vissa linjer utan generellt. Därmed skulle mycket av den irritation som nu råder försvinna. Om man har köpt en SJ-biljett för 142 kronor, som skall gälla för resa mellan Stockholm och Arvika, så bör den biljetten gälla för hela sträckan, oavsett om man åker tåg hela tiden eller om man färdas de sista åtta milen per buss.

Herr talman! Herr Fransson har frågat mig om jag är beredd medverka till en förstärkning av SJ:s godstransportservice, t.ex. genom en utvidgning av godsombudens verksamhet, i syfte att tillgodose enskilda människors och näringslivets transportbehov. SJ har sedan 1970 infört tågbilgodsservice på ett sextiotal orter. Denna typ av service innebär att styckegods till kunder på respektive ort utan särskild begäran forslas hem genom SJ:s försorg. På ytterligare inemot 200 orter har SJ ortsforslingsservice ordnad, där järnvägsentreprenör mot särskild avgift kör hem godset till kunderna, såvida annat ej överenskommits mellan järnvägen och respektive kund. SJ har också i anslutning till den forsling, som bedrivs för styckegodsets uppsamling och spridning inom knutpunktsregionerna, överenskommit med ett stort antal kunder om direktforsling av godset. Detta innebär att dessa kunders gods transporteras med regionforslingsbil till respektive från knutpunkten utan undervägsomlastning på station eller hos godsombud. För kunder som inte kan eller inte önskar utnyttja den forslingsservice som SJ i olika former tillhandahåller föreligger möjlighet att lämna in och avhämta gods vid något av de serviceställen eller hos något av de godsombud som finns inom området. Det ankommer på SJ att utifrån företagsmässiga synpunkter bedöma om behov föreligger av någon ytterligare förstärkning av godstransportservicen.

Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. För att enskilda människors, affärsinnehavares och näringslivets transportbehov på ett tillfredsställande sätt skall få nödvändig transportservice är det angeläget att SJ i största möjliga utsträckning ordnar så att bl.a. godsombudens verksamhetsområde utvidgas i jämförelse med vad förhållandet kanske i dag är på vissa orter. Människor som bor i orter där man tidigare har haft tillgång till en bemannad järnvägsstation och då fått nödvändig service i form av möjligheter att avhämta och inlämna styckegods blir naturligtvis besvikna när förändringar till det sämre sker. När järnvägsstationen blir obemannad tycker jag nog att SJ borde vidtaga sådana åtgärder att styckegodsombud som engageras också får möjlighet att avsända och även mottaga gods som är försett med efterkrav och frakt, detta för att försämringen i service inte skall bli så påfallande. Jag är medveten om att — det nämnde också kommunikationsministern i svaret — detta är en ekonomisk fråga för SJ. Men den lilla merkostnad som anlitandet av styckegodsombud med vidgade arbetsuppgifter på just dessa orter skulle medföra tror jag uppvägs av en ökad avsändning av gods på järnväg. Detta tillskott skulle säkerligen betala den lilla merkostnad som det skulle innebära att godsombudet finge ökade arbetsuppgifter. I annat fall blir människorna på dessa orter tvingade att i större utsträckning använda sig av andra transportmöjligheter för att kunna avsända och mottaga styckegods, och helt naturligt innebär det en försämrad service för dessa människor. Jag förutsätter och hoppas att Kungl. Maj:t följer den här utvecklingen med största uppmärksamhet. Jag är övertygad om att det finns många människor på dessa orter som är oroade över utvecklingen. Jag hoppas att man skall nå ett positivt resultat, så att även dessa människor i fortsättningen kan få en tillfredsställande godsservice.

Herr talman! Herr Andreasson har frågat om jag uppmärksammat de problem som omläggningen till nya centrala bilregistret vållat bilägare bl.a. genom att en del inte fått bilskatteavierna i tid. Övergången till det nya bilregistreringssystemet är en stor uppgift som krävt lösandet av komplicerade frågor. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att övergången i stort sett gått mycket bra även om självfallet vissa problem förekommit. Det är riktigt att vissa fordonsägare ej fått bilskatteavierna i tid, men det rör sig om ett förhållandevis litet antal. Antalet returer från posten — dvs. fall där adressaten ej kunnat anträffas på grund av felaktig adress eller liknande — uppgick i år till endast 0,5 procent av totala antalet skatteavier. Genom att datamaskin används för framställningen av skatteavierna kom dessa i år ut till fordonsägarna betydligt tidigare än med det gamla, manuella systemet. Det genomgående intrycket är att uppbörden förlöpt förhållandevis friktionsfritt och att klagomålen från allmänheten varit färre än tidigare år. En nyhet för året kan jag omtala i detta sammanhang. De fordonsägare som ej betalat fordonsskatten i rätt tid kommer att få en särskild påminnelse. Därigenom ges de en ytterligare möjlighet att betala skatten, innan andra åtgärder vidtas. Dessa påminnelser kommer att sändas ut omkring den 20 mars.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det synes ha varit en hel del startsvårigheter för det nya centrala bilregistret, och många människor har blivit utsatta för felaktigheter från registrets sida. Jag har själv t.ex. påförts en bil trots att jag inte varit ägare till någon bil sedan 1942, och två gånger har jag måst återsända handlingarna. Men särskilt har bilskatteinbetalningen vållat många människor problem, då de inte fått bilskatteavierna i tid. Det kan givetvis bero på att adressförändringar och andra uppgifter inte kommit in i bilregistret. Att dessa människor inte betalt in skatten i tid är ju en ganska allvarlig sak; det är straffbart att köra omkring i en oskattad bil, och dessutom kan man riskera att bli påförd restavgift. Även den som inte fått någon skatteavi är ändå skyldig att betala skatten i tid, men jag tror att många människor inte känner till detta. Jag har med tillfredsställelse noterat i kommunikationsministerns svar att påminnelser kommer att utsändas omkring den 20 mars och att andra åtgärder mot dem som inte betalt skatten i tid inte kommer att vidtas. Det var egentligen avsikten med min fråga att be kommunikationsministern att medverka till att de som inte fått avierna skulle slippa efterräkningar, och jag kan med tacksamhet notera kommunikationsministerns svar.

Herr talman! Herr Hörberg har frågat mig om jag är beredd medverka till att vid bedömning av en postanstalts fortsatta existens hänsyn tas till den tid den existerat, om dess kundklientel har hög genomsnittsålder och måste passera strängt trafikerade gator på sin längre väg till annan postanstalt osv. Inom hela sitt verksamhetsområde måste postverket göra en avvägning mellan service och kostnader. Detta gäller givetvis även beträffande omfattningen och utformningen av postanstaltsnätet. När det gäller inrättandet av filialpostanstalter i tätort tillämpar postverket — med utgångspunkt i en rimlig avvägning mellan servicenivå och kostnader — vissa normer. Sålunda bör avståndet mellan en planerad och närmast liggande postanstalt vara minst 1,5 km. Vidare bör kundunderlaget för en ny postanstalt vara minst 2 000 hushåll. Motsvarande normer tillämpas när det gäller indragning av en filialpostanstalt. Postverket tillämpar därvidlag de angivna normerna med hänsyn till olika inverkande faktorer. Om kundunderlaget är alltför litet kan emellertid postverket tvingas till indragning av enstaka filialpostanstalter. Jag har den uppfattningen att postverket tar all möjlig hänsyn till bl.a. de av herr Hörberg aktualiserade problemen och ser inget skäl till någon speciell åtgärd från min sida.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den akuta orsaken till frågan är det hot som för närvarande råder mot postanstalten Göteborg 32 på Londongatan på Hisingen. Det är en postanstalt som funnits sedan 1940, alltså i 33 år. När den inrättades byggdes ungefär samtidigt ett par egnahemsområden, Hölsebo och Bräcke. Många av dem som var med redan på den tiden bor kvar i sina egnahem. De har vid det här laget kommit upp i ålder. De får nu längre väg till sin nya postanstalt, och de måste dessutom korsa en starkt trafikerad genomfartsled. Jag hade hoppats att ett statligt serviceföretag som posten skulle mera kunna beakta behovet av närservice i sådana här fall och göra den bättre än vad man kanske kan kräva av enskild och kooperativ handel. Men statsrådets svar tyder inte på att han anser att något sådant är möjligt.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig om jag anser att undervisningen i svenska för invandrare skall ges av pedagogiskt kvalificerade lärare och i regi av fritt valt studieförbund. Herr Wikström har frågat dels om jag anser att undervisning i svenska för invandrare skall kunna ges av alla de av staten erkända studieförbunden, dels om jag anser att lärarna bör ha pedagogiska erfarenheter av liknande undervisning, dels om jag avser att vidta åtgärder för att tillgodose de berättigade kraven på en effektiv undervisning i svenska för invandrare. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. invandrare behandlades vid flera tillfällen av förra årets riksdag. Riksdagen konstaterade därvid att studieförbunden är jämställda när det gäller rätten att anordna undervisning i svenska med samhällsorientering för invandrare. Det finns inte heller några bestämmelser som hindrar den enskilde att söka sig till det studieförbund han föredrar. Jag vill dock i sammanhanget erinra om inrikesutskottets uttalande i sitt av riksdagen godkända utlåtande nr 27 år 1972 över förslaget till lag om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare. Utskottet fann inte tillräckliga skäl föreligga att införa en ordning som syftar till att minska möjligheterna för arbetsgivare och arbetstagare att träffa avtal om att i konkreta fall anlita visst eller vissa studieförbund. Beträffande kvalifikationerna för de cirkelledare som medverkar i invandrarundervisningen gäller samma regler som för ledare i övrig cirkelverksamhet, dvs. ledarna skall godkännas av studieförbunden. Enligt skolöverstyrelsens anvisningar skall förbunden ta hänsyn till såväl ämneskunskaper som pedagogisk erfarenhet och allmän lämplighet. Det är självfallet väsentligt att undervisningen bedrivs effektivt. En omfattande kursverksamhet för ledare i invandrarcirklarna har därför genomförts. Som framgår av vad statsrådet Moberg har anfört i årets statsverksproposition under anslaget Lärares fortbildning m.m. är den kommande uppläggningen av fortbildningen under övervägande. Vidare har skolöverstyrelsen utarbetat en särskild läroplan i svenska för vuxna invandrare. Den innehåller mål och riktlinjer för undervisningen samt anvisningar och kommentarer rörande undervisningens uppläggning. Kungl. Maj:t har som ett av villkoren för statsbidrag föreskrivit att denna läroplan i huvudsak skall följas.

Herr talman! ”Vi har inget förtroende för studieförbund som i sin ledning har företrädare för andra politiska ideologier än vår egen”, sade för någon tid sedan ordföranden i LO:s invandrarråd. I en skrivelse från ABF till dess distrikt och avdelningar karakteriserades den undervisning i svenska för invandrare, som riksdagen fattade beslut om förra året, som ”en facklig studieverksamhet”. I en skrivelse från ett enskilt fackförbund sägs: ”Att utbildningen av invandrare, som fackligt hör hemma i LO-förbunden, skall handhas av ABF anser vi vara en självklarhet som ej behöver påpekas.” I pressen har under de senaste månaderna en intensiv debatt förts om principerna för och tolkningen av de bestämmelser som reglerar denna undervisning i svenska för invandrare. Det är mot bakgrund av den debatten som jag riktade en interpellation till inrikesministern för att få klarlagt hur det ansvariga statsrådet ser på dessa frågor. Jag ber att få tacka för statsrådet Holmqvists svar, som jag uppfattar som en ordentlig vidräkning med uttalanden sådana som dem jag nyss citerat. Inrikesministern slår fast att studieförbunden är jämställda när det gäller rätten att anordna undervisning i svenska för invandrare. Inrikesministern bekräftar också att lärarna bör ha både gedigna ämneskunskaper, pedagogisk erfarenhet och allmän lämplighet. Slutligen understryker inrikesministern att skolöverstyrelsens läroplan i svenska för vuxna invandrare skall följas. Det är klara besked. Monopolanspråken från ABF avvisas bestämt. Behovet av kvalificerade lärare slås fast. SÖ:s läroplan skall följas. Det är bara att hoppas att inrikesministerns anvisningar nu följs på alla håll.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

Tidigare har en annan pressdebatt pågått rörande de kvalifikationskrav som man kan ha anledning att ställa på dem som tjänstgör som lärare i svenskundervisningen för invandrare. Det var i Göteborg som hård kritik riktades mot kvaliteten på den undervisning som ifrågavarande studieförbund presterade för invandrare i Göteborg. Det gjordes i samband därmed en rad uttalanden av företrädare för studieförbundet, som måste betecknas som minst sagt uppseendeväckande i sin nedvärdering av kraven på lärarnas pedagogiska kvalifikationer. Den s.k. aktionsplanen lägger nytt bränsle på brasan trots att ordalagen är försiktiga för att man inte redan i instruktionerna skall komma i uppenbar konflikt med folkbildningsbestämmelserna.

Allt detta låter höra sig, och jag är tacksam för att det blivit sagt av inrikesministern. Det är litet andra tongångar än i aktionsplanen och i pressdebatten som utspann sig i Göteborg. Nu gäller det emellertid också att sådana här deklarationer skall följas. Man kan alltså, hoppas jag, påräkna inrikesministerns välvilliga bistånd för att så skall bli fallet. Vad beträffar studieförbundens jämställdhet när det gäller rätten att anordna undervisning i svenska med samhällsorientering — som den fullständiga lydelsen är — för invandrare, så konstaterar inrikesministern att det — jag tillägger: generellt och principiellt sett — icke finns några bestämmelser som hindrar den enskilde att söka sig till det studieförbund han föredrar. Det är just vad som gäller för fritt och frivilligt folkbildningsarbete, och det är ett av folkbildningens kännemärken. Men jag skulle vilja tillägga att det förhållandet att avtal kan slutas antingen mellan ett studieförbund och en organisation om samverkan i ett studieutbud eller mellan två organisationer om att vända sig till ett visst studieförbund är ingenting som i och för sig behöver bryta den enskildes valfrihet, som han skall ha enligt folkbildningsförordningen. Föredrar den enskilde ett annat studieförbund kan han, trots att det föreligger avtal mellan organisationer, gå dit om han vill — så länge inga tvångsmedel föreligger. Tvångsmedel föreligger emellertid om ett avtal innehåller bestämmelse att enskild cirkeldeltagare icke kommer i åtnjutande av ett studiebidrag eller — som är aktuellt i fråga om invandrarundervisningen — ledighet och lön om han vill studera i regi av annat studieförbund än det som ingår i ett avtal. Då föreligger tvång under hot, och det är helt främmande för svensk folkbildning. Jag förutsätter alltså, mot bakgrund av det uttalande som är gjort här i dag, att de avtal som kan träffas mellan arbetstagare och arbetsgivare icke har denna diskriminerande och monopoliserande karaktär och att inrikesministern genom nämnda uttalande alltså givit uttryck åt samma uppfattning. Den uppfattningen torde vara den enda hållbara.
Herr talman! I och för sig har jag inte anledning att förlänga den här debatten. Jag är medveten om att det har pågått en mycket livlig diskussion i tidningspressen och på annat sätt om de här frågorna. Det kan väl också hända att företrädare för olika intresseorganisationer gör uttalanden som är tillspetsade och som då naturligtvis representerar uppfattningar som är förhärskande inom den organisationen. Men å andra sidan tycker jag nog det skulle bli en ensidig belysning av denna fråga om jag inte också pekade på att det har förekommit rätt mycket av snorkighet och överlägsenhet i denna debatt som har riktats mot de folkrörelseanknutna studieförbunden. Det har förekommit litet för mycket av uttalanden om att kvalifikationsgrunden för lärare i detta arbete borde vara akademisk examen osv. Jag tror att det finns lika stark anledning att erinra om hur nödvändigt det är att vi visar tolerans och öppenhet för att även människor, som saknar den formella kompetensen, har möjlighet att leda denna undervisning. Jag säger det inte minst därför att en rad invandrare har gjort mycket betydelsefulla insatser i detta arbete utan att ha haft den formella kompetensen. Jag har velat göra detta tillägg till debatten. I övrigt har jag ingenting att invända mot att vi nu inriktar oss på att avvakta hur verksamheten kommer att fungera. Jag tror att man på detta område liksom på andra bör kunna ha förtroende både för studieförbunden och för skolöverstyrelsen, som självfallet kommer att följa denna verksamhet med lika stort intresse som när det gäller andra områden.
Herr talman! Med anledning av det som inrikesministern nu sade vill jag framhålla, att också jag har sett en rad tillspetsade uttalanden, som kanske inte har kommit enbart från ABF-håll. Jag råkar själv vara ordförande i ett folkrörelseanknutet studieförbund och har alltså samma bakgrund som många i ABF. Jag tycker att man från detta vårt största studieförbund i denna fråga har använt ett språk som inte skulle behövas för en organisation med en sådan bakgrund och tradition som ABF har. Jag har också noterat att man från ledande ABF-håll på sistone ryckt ut och korrigerat en rad tillspetsade uttalanden som tidigare har gjorts. När det gäller lärarkvalifikationerna är det naturligtvis av intresse att följa den fortsatta utvecklingen. Jag har iakttagit att skolöverstyrelsen på baksidan av slutrapporterna för studiecirklarna i svenska för invandrare har givit en rad anvisningar för ifyllandet, där man bl.a. har påpekat att man vill ha ganska detaljerade uppgifter om lärarnas kvalifikationer. Jag förstår att det har samband med att man menar att undervisningen i svenska för invandrare egentligen ställer större krav på både kunskaper och pedagogisk skicklighet än undervisningen i de flesta andra ämnen. Det gäller ju invandrarnas rätt till en effektiv undervisning, och det är inte minst från pedagogisk utgångspunkt en mycket svår uppgift att åstadkomma en sådan. Jag är glad att inrikesministern understrukit kravet på kvalitet i undervisningen.
Herr talman! Även jag har relationer till ett s.k. folkrörelseanknutet studieförbund, och jag vill inte förneka att det på sina håll — dock inte inom det förbund jag har förbindelse med — har förekommit tillspetsade uttalanden. Men jag vill beträffande dessa uttalanden knappast gå så långt att jag vill beteckna dem som snorkiga. De har väl i alla fall varit föranledda av omsorg om undervisningen. Jag uttrycker än en gång min uppskattning av att inrikesministern vill säga ifrån. Att man tar upp frågan är inte så egendomligt med tanke på att det förekommit uttalanden från ABF-håll — det är ju detta studieförbund det gäller — om att det kan vara tillräckligt som kompetens för att undervisa invandrare i svenska att man själv talar språket. Detta skulle alltså vara en kompetens som var tillräcklig. Det ger uttryck för en verklighet som jag finner något oroande. Jag är helt på det klara med — och den åsikten har jag alltid företrätt — att de formella kraven på cirkelledare inom folkbildningen inte kan vara desamma och inte kan vara så strikta som för lärare inom det reguljära skolväsendet. Men några krav får man väl ha, och någon gräns måste ändå sättas för kanske ibland entusiastiska men helt oskolade amatörer. Och man hjälper inte upp det hela genom att kalla en dålig och amatörmässig undervisning för funktionell kontra formell. Det är ju bara att gömma sig i busken. Jag tror alltså att inrikesministern och jag har samma uppfattning om hur cirkelledare skall vara utrustade för att kunna sköta den här undervisningen bra.

Herr talman! Jag har inte bestritt att avtal skall få slutas. Det är ju en Fredagen den sak som har skett länge inom annan undervisning och inom folkbild 16 mars 1973 ningen.
Herr talman! Det sista, herr Nordstrandh, står faktiskt direkt i motsats till vad riksdagen har anslutit sig till på inrikesutskottets förslag, nämligen att det inte finns anledning att på den här punkten hindra parterna att träffa avtal om hur undervisningen skall organiseras. Jag vill säga det för tydlighetens skull, så att inte herr Nordstrandh drar för stora växlar på mitt uttalande.

Herr talman! Herr Torwald har frågat mig hur jag anser att den avkortade värnpliktstjänstgöringen samt avkortade och i vissa fall inställda krigsförbandsövningar påverkar behovet av befordringsoch annan utbildning inom de frivilliga försvarsorganisationernas ram. Som jag framhållit vid åtskilliga tillfällen tidigare har den frivilliga försvarsverksamheten i vårt land en betydande omfattning och utgör ett värdefullt komplement till vårt övriga försvarsarbete. Den av Centralförbundet för befälsutbildning bedrivna befordringsutbildningen betraktas visserligen av Centralförbundet som i viss mån otillfredsställande. Detta mot bakgrund av att målsättningen är 500 deltagare per år i denna utbildning medan man under 1971/72 uppnådde 370 deltagare. Även om målsättningen inte uppnåddes är detta inget dåligt resultat. Dessutom förhåller det sig så att totalt 10 000 vuxna och 5 000 ungdomar under samma tid deltagit i utbildningsverksamheten. Den s.k. kompletteringsutbildningen har varit den dominerande. Det är enligt min mening angeläget att denna verksamhet, liksom hittills, får ett kraftfullt stöd. Den satsning på frivilligförsvaret som skett under 1970-talet tror jag i någon mån visar min syn på det arbete som här nedläggs. Under överskådlig tid framöver kommer det att finnas ett stort behov av bl.a. frivillig befälsutbildning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Vad som speciellt gladde mig var att svaret inte bara andades en så att säga professionellt positiv ton. Allt tyder på att det var en ärlig och uppriktig känsla bakom den uppslutning kring de frivilliga befälsorganisationernas arbete som kom till uttryck. Vi har en rad sådana frivilliga organisationer. Jag behöver bara nämna Förbundet för frivillig befälsutbildning, lottakårer, bilkårer, hemvärn och civilförsvar för att ge en liten uppfattning om vad det rör sig om för aktiviteter. De frivilliga befälsorganisationerna är till sin princip uppbyggda på folkrörelsegrund. Jag tror att vad man måste ha speciellt klart för sig är att i dessa organisationers verksamhet ligger den bästa 23 grogrunden för en försvarsvilja. Låt mig bara inom parentes nämna att jag var med när hemvärnet byggdes upp 1940. Jag var med där i 3 år, och jag kommer speciellt ihåg en hemvärnsövning som vi hade en natt på hösten 1942 när tyskarna var som mest framgångsrika. Det var mest bönder i 50—60 årsåldern som deltog i den här övningen, och det var en som sade litet defaitistiskt: ”Vad tjänar det till att vi håller på här och sliter och kämpar? Om tyskarna ger sig på oss ordnar de det hela på ett par dagar, och sedan är Sverige utraderat! ” Då sade en 50-åring något som har stannat i mitt minne och som jag tror är värt att tänka på. ”Du pratar”, sade han, ”har du sett en höna med kycklingar någon gång? När det sedan kommer en stor hund och alla tror att det är färdigt med de stackars kycklingarna springer inte hönan och gömmer sig. Nej, hon flyger på hunden, och i de flesta fall springer hunden sin väg med svansen mellan benen. Så är det med mig också. Jag har bara ett gevär, och jag har familj, men jag kommer åtminstone att försöka försvara mig om det är någon som vill åt dem! ” Litet av den andan tror jag är grogrunden för försvarsviljan, och den är väsentlig. Vi har nämligen i dag grupper som verkar inom försvaret i nedbrytande riktning. Jag menar naturligtvis inte den fast anställda personalen, utan jag avser speciellt dem som genomgår grundutbildning vid olika förband. Vi har glädjande nog nyligen hört statsminister Palme ta avstånd från dessa gruppers aktivitet inom fackföreningsrörelsen. Jag vet också att försvarsministern vid några tillfällen har tagit itu med den sortens aktivitet inom förbanden som hotar att ställa till problem för dem som söker ordna en så god utbildning som möjligt inom ramen för de medel och tider som står till förfogande. Jag tror det är väsentligt att man kan motarbeta de grupperna, och jag vill än en gång säga att jag tror att de frivilliga försvarsorganisationerna har en stor uppgift att fylla därvidlag. De fungerar som en barriär mot den sortens försvarsnihilister — för att inte säga rena sabotörer av utbildningen vid krigsoch fredsförband. Jag vill också i detta sammanhang poängtera en annan sak, nämligen att även bland aktivt befäl har funnits uppfattningen att de frivilliga försvarsorganisationerna närmast sysslar med något slags fritidsterapi. Men så är det inte! De frivilliga försvarsorganisationerna utgör tvärtom en integrerad del i vårt totalförsvar. Det frivilliga försvaret är alltså inte bara en mer eller mindre meningslös utväxt, utan det är ett inslag i totalförsvaret som är ovärderligt. Utan dessa organ skulle totalförsvaret inte ha den styrka som jag anser att det trots allt har. Vi kan diskutera huruvida försvaret får tillräckligt med pengar och tillräckliga resurser i övrigt — därvidlag kan det alltså finnas olika synpunkter — men jag tror att vi kan vara eniga om att vi än så länge har ett gott försvar och en god försvarsvilja, och inte minst de frivilliga försvarsorganisationerna har medverkat till att åstadkomma detta. Låt mig till sist också upprepa vad en person som är verksam inom dessa aktiviteter nyligen sade: ”Kom ihåg att det inte i första hand är pengar vi behöver inom de frivilliga försvarsorganisationerna. Vi behöver något annat, som inte kostar pengar, men som betyder bra mycket mer. Vi behöver kontinuerlig känsla av att vårt arbete är uppskattat av dem som har ansvaret för försvaret” — och det är naturligtvis dels regeringen och dess företrädare, dels vi andra politiker och givetvis också alla befälspersoner från överbefälhavaren och nedåt. De har alla ett stort ansvar i detta sammanhang.

ta med en snutt: ”För övrigt, hur har vi det med de frivilliga befälsorganisationernas verksamhet på denna ort eller i detta förband? Hur många i det här krigsförbandet deltar, under de tider då de inte är inkallade, i frivillig befälsutbildning, i civilförsvar, hemvärn etc. ?” Jag tror att detta skulle vara ett sätt att — jag vill inte använda uttrycket stödja den frivilliga befälsutbildningen, för jag tror inte att det är ett stöd den främst behöver — få dem att känna att de är en integrerad del i vårt totalförsvar. Det kostar inga pengar, men det främjar verksamheten och utgör en PR för den, om man så ofta som möjligt ställer frågan: ”Hur har vi det med de frivilliga försvarsorganisationernas arbete i detta område?” Skulle vi inte kunna enas härom, herr försvarsminister?

Herr talman! Svaret är, herr försvarsministern, positivt — det är ett bra svar. Jag hade heller inte väntat mig något annat av herr statsrådet Andersson. Men jag kan ändå inte underlåta att peka på några punkter i det frivilliga försvarsarbetet som jag tycker är mycket viktiga. Statsrådet säger i svaret: ”Det är enligt min mening angeläget att denna verksamhet, liksom hittills, får ett kraftfullt stöd.” Ja, det frivilliga försvaret har fått ett kraftfullt stöd. Men jag skulle kanske ändå ha önskat att meningen varit formulerad på följande sätt: ”Det är enligt min mening angeläget att denna verksamhet i framtiden får ett ännu kraftfullare stöd.” Och varför det? Jo, det är bl.a. mot bakgrunden av, som herr Torwald har tagit upp i sin fråga, de inställda repetitionsövningarna som ju kommer att minska det värnpliktiga befälets funktionsduglighet i ett visst ögonblick. Och det är ju, som alla vet, just det värnpliktiga befälet som utgör huvuddelen av befälet på våra krigsförband. Ju mindre repetitionsutbildning, desto större behov av frivillig utbildning.

Här har påpekats det stora värde som de frivilliga försvarsorganisationerna har för försvarsviljan. Jag vill starkt understryka det. Det är glädjande att det är så många ungdomar som deltar i frivilligt försvarsarbete. Det gäller inte enbart frivillig befälsutbildning, det gäller lottor, det gäller hemvärn, det gäller över huvud taget alla de frivilliga försvarsorganisationerna. Vi har, som tidigare har påpekats, tyvärr grupper — också av ungdomar — som verkar i nedrivande riktning i vad gäller försvarsviljan, och därför är det så väsentligt att vi får en motvikt mot detta bland ungdomarna själva. De gör i det här sammanhangen en verkligt samhällsnyttig insats, och dessutom — vilket är lika värdefullt — får de på det här sättet en meningsfull sysselsättning. Deltagande i ungdomsutbildningen kan hjälpa en och annan från andra sysselsättningar som inte är till gagn för dem själva. Jag skall gärna hålla med herr Torwald om att vi behöver sprida förståelse för det frivilliga försvarsarbetet även inom de aktiva befälskadrarna. Jag vet inte om jag kanske litet grand hårdrar herr Torwalds yttrande, men jag fick en känsla av att herr Torwald tror att det finns en del bland det aktiva befälet som skulle vara negativa mot eller nonchalera eller mindre värdesätta detta arbete. På det sättet är det inte — men därmed har jag inte sagt annat än att det är värdefullt att man även inom dessa grupper sprider ytterligare förståelse för frivilligt försvarsarbete. Herr talman! Bara en sak till sist! Som jag började med att säga hade jag inte väntat annat än att statsrådet skulle vara positiv; det har statsrådet visat sig vara tidigare, och det är jag övertygad om att statsrådet kommer att vara i framtiden också. Men då skall jag ge ett tips på ett område där herr statsrådet verkligen kan vidta konkreta åtgärder som är värdefulla, nämligen utrustningsområdet. Det är inte aktuellt i den här interpellationsdebatten, men eftersom jag har chansen, herr statsråd, måste jag ta den. Jag tänker på hemvärnet, framför allt våra hemvärnssamariter. De har en utrustning som i dag inte är godtagbar ur några synpunkter.

Herr talman! Mot bakgrund av ett ganska långvarigt arbete inom såväl FBU som senare hemvärnet vill även jag gärna helt kort uttrycka min uppskattning av den positiva syn på det frivilliga försvarsarbetet som framgår av försvarsministerns interpellationssvar. Det är inget tvivel om att frivilligförsvaret är en utomordentlig tillgång för vårt totalförsvar. De frivilliga försvarsorganisationernas betydelse ökar naturligtvis också i ett läge där anslagen till krigsmakten i övrigt begränsas på det sätt som nu sker. Men en positiv syn, som i och för sig är värdefull, löser tyvärr inte problemen. Den positiva synen måste också få ett konkret uttryck i bl.a. ökade anslag. Pengar betyder nu inte allt — herr Torwald var inne på det — och den enskilda offerviljan är stor inom det frivilliga försvaret, men ökade anslag underlättar givetvis arbetet inom exempelvis sådana organisationer som FBU och hemvärnet. Jag begärde egentligen ordet, herr talman, för att peka på ytterligare en sak, som jag inte tror att man har uppmärksammat så mycket. Den senaste kommunreformen har fått en ekonomisk konsekvens inte minst för de frivilliga försvarsorganisationerna som kanske inte var helt väntad. Tidigare fanns det ofta i de många små enheterna en mycket stor förståelse för frivilligorganisationernas arbete; de fick kommunala bidrag till sin verksamhet osv. De kommunala bidragen har i mycket stor utsträckning fallit bort i och med att vi har fått de stora kommunala enheterna. De stora kommunerna har helt enkelt inte känt lika stor samhörighet med det frivilliga försvarsarbetet, en samhörighet som var naturlig i den mindre enheten och som inte bara ekonomiskt utan även rent psykologiskt betydde oerhört mycket för dem som arbetade inom frivilligförsvaret. Inkomstbortfallet är inte så stort i pengar, men det betyder ändå rätt mycket. När det inträffar i ett läge då statsmakterna minskar sina anslag, är det helt naturligt att det försvårar arbetet. Jag vill hoppas att försvarsministern, med den positiva syn som han har på denna fråga, skall kunna få till stånd åtgärder som kan underlätta verksamheten, inte minst när det gäller befälsutbildningen.
Herr talman! Jag behöver inte gå i polemik med någon av talarna, eftersom vi är helt eniga. Vi har också varit eniga i riksdagen under de senaste åren om att öka anslagen till samtliga frivilliga försvarsorganisationer, självfallet därför att vi vet att de har betydelse ur många synpunkter för försvaret. De utgör ett krafttillskott till försvaret som vi inte gärna vill undvara. Jag vet inget land som har så kraftfullt stöd av befolkningen genom frivilligverksamhet som Sverige. Vi räknar med att det finns en miljon svenskar som mer eller mindre aktivt tillhör frivilliga försvarsorganisationer, alltså en av de största folkrörelserna i landet. Naturlivtvis har betydelsen ökat för vissa delar av frivilligförsvaret genom att vi har minskat värnpliktsutbildningstiden och i varje fall tillfälligt dragit ner omfattningen av repetitionsövningarna. Det har jag framhållit vid flera tillfällen, och jag har också haft överläggningar med de frivilliga försvarsorganisationerna om detta. Det är en självklar sak. Om dessa repövningar vill jag säga att det är tillfälliga nerdragningar, och tanken på sikt är att de skall kunna uppehållas i den omfattning som de tidigare haft. Jag skall inte gå in på frågan om utrustningen t.ex. för hemvärnet. Dessa frågor behandlas i försvarsutskottet, och kammaren kommer snart att få ta ställning till dem. För inte så länge sedan hade herr Oskarson och jag en diskussion här i kammaren om extremistgrupperna inom försvaret. Vi var väl i stort sett eniga om vad som krävs av oss för att motverka dessa negativa inslag inom försvaret som vi känner till.
Herr talman! Först vill jag säga några ord beträffande de kommunala anslagen. Även jag tillhörde tidigare en mindre kommun där vi hade anslag till hemvärnet. När vi inkorporerades med storstaden Göteborg höll anslaget på att försvinna, men genom en snabb aktion från berörda kommunalmäns sida har anslaget kunnat räddas. Om sådant kan vi inte besluta här i riksdagen, men det är bra om det uppmärksammas av dem det vederbör så att man på det kommunala planet försöker beakta dessa i och för sig ganska små anslag, som ändå har rätt stor betydelse, eftersom de kan ge möjlighet till en del trivselbefrämjande åtgärder i samband med verksamheten inom de frivilliga befälsorganisationerna. Jag vill också poängtera, herr Oskarson, att när jag nämnde att man ibland har betraktat de frivilliga försvarsorganisationerna som något sekundära funktioner inom försvaret, avsåg jag inte därmed att kritisera det aktiva befälet. Vad jag menade var att det aktiva befälet är många gånger så arbetstyngt på grund av vakanser och annat att man kanske inte orkar riktigt sätta sig in i vad de frivilliga befälsorganisationerna sysslar med och vilken betydelse de har för totalförsvaret, och därför kanske det aktiva befälet inte så lätt inser detta. Däremot skulle det aktiva befälet genom att man då och då tog upp de här sakerna till debatt vid inspektioner och vid andra tillfällen kunna bli mer medvetet om vilken betydelse de frivilliga befälsorganisationerna har i totalförsvaret. Och låt mig avslutningsvis framföra den förhoppningen att såväl försvarsministern själv som överbefälhavaren och andra inspekterande befäl medverkar härvidlag och vid sina inspektioner och andra framträdanden ägnar några minuter åt att diskutera verksamheten inom de frivilliga befälsorganisationerna.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
Statsrådet säger att förslag kommer att framläggas för kammaren och att frågan nu behandlas i försvarsutskottet. Detta är alldeles riktigt — så är läget. Jag menar givetvis inte att statsrådet skall ge något löfte som skulle vara bindande för försvarsutskottet vid dess ställningstagande. Men herr statsrådet vet själv hur svårt det är att få fram pengar till genomförandet av sådana här delförslag med den bindning som försvarsanslagen har, inte minst på grund av den programbudgetering som nu görs inom försvaret.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

Fru talman! Herr Lövenborg har till mig ställt frågan om hur jag bedömer verkningarna av avtalet med Europeiska koloch stålunionen för bl.a. verkstadsindustrin i Norrbotten och om jag vill uttala mig om huruvida dessa kan ge anledning till några initiativ från regeringens sida. Den 22 juli 1972 undertecknade Sverige dels ett avtal med den europeiska ekonomiska gemenskapen rörande industriprodukter i allmänhet, dels ett avtal med den europeiska koloch stålgemenskapen rörande järnoch stålprodukter, vilka avtal godkändes av riksdagen den 12 december 1972. Båda dessa avtal är av betydelse för näringslivet i Norrbotten. Avtalet med EEC innebär att tullarna på bl.a. verkstadsindustrins produkter kommer att stegvis avvecklas med början den 1 april 1973 under en övergångsperiod om 4 1/4 år. Jag betraktar det som en betydande fördel för verkstadsindustrin och inte minst den i Norrbotten att företagen redan nu kan planera för att avsätta sina produkter på en tullfri europeisk marknad som omfattar 300 miljoner människor. Avtalet med CECA ger på motsvarande sätt efter en övergångstid tullfri avsättning inom EG för den svenska järnoch stålindustrins produktion. Avtalet är av klart positiv betydelse för sysselsättningen inom denna viktiga industrigren. CECA-avtalet innehåller även vissa bestämmelser rörande prissättningen. Dessa prisregler för järn och stål medför att vid försäljning från svenska verk fraktkostnaden från en s.k. baspunkt till köparens ort kommer att redovisas öppet såsom ett tillägg till basortspriset. Detta utgör en förändring i förhållande till det nuvarande systemet, som med vissa undantag innebär ett för hela landet enhetligt pris i vilket inkalkylerats en genomsnittlig fraktkostnad. För köpare från grossistlager — vilket torde gälla en stor del av den mindre och medelstora verkstadsindustrin — inträder ingen förändring. Generellt sett blir effekten av det nya prissystemet att den industri som är lokaliserad till inlandet och i Norrland kommer — vid köp av stål direkt från svenska verk — i ett relativt sett sämre kostnadsläge än industri belägen söderut och i kustbygderna. Jag vill dock framhålla att det i allmänhet rör sig om marginella effekter på en av många kostnadsposter. På handelsministerns uppdrag pågår inom kommerskollegium förberedelser för att organisera administrationen och övervakningen av prissystemet. Jag vill också erinra om att jag tillkallat sakkunniga för att bl.a. utreda de här berörda industripolitiska effekterna av CECA-avtalet. Jag har erfarit att de sakkunniga avser lämna en rapport under april månad. I avvaktan på denna rapport är jag nu inte beredd att ange om och i så fall vilka åtgärder som kan vara motiverade på detta område.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min enkla fråga. Beskedet är att vissa saker är på gång, och det bör givetvis noteras att man nu skall göra en översyn och att utredningen skall företas. Men det hade naturligtvis varit mycket bra, om man redan nu hade kunnat få besked om konkreta åtgärder och målsättningar. Jag vill också bestrida industriministerns yttrande att det rör sig om mycket marginella effekter. Vårt parti var som bekant det enda som i riksdagen gick emot frihandelsavtalet med det handelsblock som nu kallas EG. Vi gjorde det av flera skäl, bl.a. därför att vi förutsåg regionalpolitiskt ogynnsamma effekter. Koloch stålunionen, som ju närmast kan karakteriseras som en underorganisation till EG, har ju sitt CECA-avtal som Sverige har accepterat, och det har en rad följdverkningar av just den typ vi varnade för. Bakgrunden till frågan är de konsekvenser avtalet redan har fått genom systemet med basorter. Varje järnbruk måste bestämma sig för vissa basorter som kan ligga långt från industrin i fråga. NJA har sina basorter. För exempelvis vissa sortiment är det Sundsvall, för andra är det Stockholm. Vad innebär det i sin tur? Jo, att företag i Norrbotten, som kan ligga i nära anslutning till Norrbotten Järnverk, måste betala väldiga fraktkostnader som de i verkligheten inte har. Man kan som exempel ta ett företag som heter Norrlands Handelsjärn. Det är beläget ca 500 m från Norrbottens Järnverk, men NJA:s närmaste basort är Sundsvall. Följaktligen får Norrlands Handelsjärn betala frakt för 55 mil, trots att man har en halv kilometer till sin leverantör. Nog är väl en sådan ordning en parodi på sunt förnuft, och nog står det väl också klart att den har en negativ regionalpolitisk effekt och försvårar verksamheten för industrin i Norrbotten. Den strider alltså mot uttalade regionalpolitiska målsättningar. Hur kan det egentligen komma sig att man i en tid då regeringen talar mycket om åtgärder för att befrämja industrin i norr inte gjorde något för att man skulle slippa dessa underliga effekter? Var det så bråttom med avtalet att man inte hann undersöka alla konsekvenser, eller tog man denna belastning med öppna ögon? Ingen av förklaringarna är mindre märklig än den andra.
Fru talman! Jag har ju sagt att det är fråga om marginella effekter. En bedömning visar att de här berörda fraktkostnaderna maximalt kan beräknas utgöra 1 å 1,5 procent av den totala produktionskostnaden. Självfallet är det i vissa fall en kostnad, som i någon mån kan påverka konkurrensläget. Nu finns det emellertid vissa möjligheter till modifikationer. De stålköpande företagen har ju alltid belastats med vissa genomsnittliga fraktkostnader oberoende av den verkliga fraktens omfattning. Denna genomsnittsfrakt kan beräknas ha motsvarat 30 mils fraktkostnad. Man kan då enkelt uttrycka det så att inom det nya systemet alla företag, som ligger närmare basorten än 30 mil, kommer att få betala mindre, medan de som ligger mer än 30 mil bort kommer att få betala mer än förr. Det finns emellertid en modifikationsmöjlighet, den s.k. aligneringen, vilken innebär att stålverken får frångå sina listpriser för att anpassa sig till en lägre offert från ett utländskt stålverk.

Därmed får man i regel till stånd en prisreduktion. Men jag har sagt att det pågår en utredning om detta, och vi får se till vilket resultat den utredningen kommer. Den lämnar sitt betänkande i april, alltså inom kort, och sedan får vi ytterligare diskutera frågan.
Fru talman! Förklaringarna — hur man än tolkar dem — tycker jag är något märkliga. Milt uttryckt tycker jag att industriministern inte riktigt har satt sig in i alla detaljer, när han fortfarande vidhåller att det rör sig om marginella verkningar. Enligt ledningen för det företag som jag nämnde i mitt förra anförande, nämligen Norrlands Handelsjärn, skulle det röra sig om en merkostnad på ca 700 000 kronor. Det beloppet tar man givetvis ut av kunderna, som får betala det i form av högre priser. Det innebär ju att man kommer i sämre konkurrensläge än tidigare och att, såvitt jag förstår, etablering norrut motverkas — alltså tvärtemot uttalade lokaliseringspolitiska strävanden. Jag kan också referera till ett annat verkstadsföretag i Luleå som har deklarerat att det tills vidare skrinlägger sina utbyggnadsplaner på grund av den här belastningen till dess företaget kan få klart besked om det kommer någon form av kompensation. Det kan finnas andra företag som redan har avstått från nyetableringar eller utbyggnader på grund av de horribla verkningar som systemet innebär för bl.a. norrbottnisk verkstadsindustri i större och mindre format. Det är därför man verkligen måste fråga sig, om regeringen var medveten om dessa negativa verkningar för en region som redan tidigare haft det svårt med nyetableringar och sysselsättning.
Fru talman! Man får ju alltid vid bedömningen av ett sådant här stort problem som anslutningen till CECA göra avvägningen mellan föroch nackdelar. Jag har i mitt interpellationssvar sagt att vi når en tullfri marknad inom fyra och ett kvarts år, en marknad på 300 miljoner människor, där åtskilliga av våra produkter verkligen kan komma att bli konkurrenskraftiga. Sedan finns det olägenheter, och då får vi se på vilket sätt vi skall justera dem. Jag har i mitt senare svar sagt att den totala effekten kan ligga på en eller högst en och en halv procent av den totala kostnaden. Herr Lövenborg rör sig med en totalsiffra och undviker att bedöma den relativa andelen av kostnaden.

Fru talman! Det är alldeles klart att den kostnad som jag har anfört är den kostnad som företagen har att göra med och som kan utgöra ett verkligt hinder för både etablering och utbyggnad. Jag anser nog fortfarande att om regeringen varit riktigt ärlig, så hade den medgivit att man inte förutsett de här konsekvenserna. I annat fall hade man ju också tagit med någonting därom i propositionen, så att riksdagen haft en chans att ta med det i bedömningen innan den gick till beslut. Jag tycker att det verkar litet grand som om den ena handen inte visste vad den andra gjorde. Jag läste protokollet från EEC-debatten innan jag gick hit och fann att i den debatten förnekade handelsminister Feldt att avtalet skulle kunna medföra något slag av Norrbottensproblem. Jag måste ju säga att ett sådant påstående det var att vilseleda riksdagen. Vill man nu finna någon form för att försöka rätta till det här, så är det ju väldigt bra. Totalomdömet om det som föreslås får vila till dess att vi närmare kan studera effekterna. Men det här borde regeringen som sagt ha garderat sig för innan den drev igenom avtalet.

Fru talman! Herr Berndtson i Linköping har frågat jordbruksministern om han anser det befogat med riktlinjer för statliga verk och institutioner med syftet att allmänheten på rimliga villkor skall kunna arrendera mark för fritidsändamål. Herr Green har frågat mig vilka normer domänverket tillämpar vid fastställande av arrendeavgift och höjningar av desamma för mark med fritidshusbebyggelse. Herr Grebäck har frågat civilministern om han anser att den markprispolitik som regeringen anger sig företräda inom justitieoch civildepartementens ansvarsområden också bör få uttryck i statens agerande i egenskap av markägare. Herr Hamrin har frågat jordbruksministern om han vill redovisa vilka principer domänverket följer vid arrendeavgiftens fastställande, då arrendekontrakt gällande fritidstomter förnyas. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågorna, eftersom de i huvudsak avser av domänverket förvaltad mark. Enligt beslut av 1968 års riksdag skall domänverkets verksamhet ha en strikt ekonomisk inriktning. Även i fråga om fastighet som disponeras för annat ändamål än skogsbruk skall de företagsekonomiska principerna vara vägledande. Domänverket upplåter över hela landet ett stort antal tomter för fritidsbebyggelse. Efterfrågan på tomter var tidigare svag, och de uppläts därför ofta med låga årsarrenden. Numera är efterfrågan stor inom södra och mellersta Sverige och inom vissa delar av norra Sverige. Nyupplåtelser sker numera i huvudsak inom särskilt planlagda tomtområden. Domänverket söker anpassa avgifterna till vad som i varje särskilt fall är skäligt med hänsyn till de rådande marknadsförhållandena. När det finns en arrendenivå för jämförliga objekt är denna utgångspunkt för bedömningen. De marknadsmässiga arrendeavgifterna varierar härigenom starkt mellan olika trakter och även mellan tomter inom samma område. De principer som sålunda tillämpas överensstämmer med föreskrifterna för verkets verksamhet och därmed också med den statliga markprispolitiken. Något behov av ytterligare riktlinjer för domänverkets här ifrågavarande verksamhet anser jag inte föreligga. Jag vill erinra om att arrendator i samband med förlängning av arrendeavtal vanligtvis har möjlighet att få arrendevillkoren prövade av vederbörande arrendenämnd.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för att han gjort sig besväret att svara på den interpellation jag ställde till civilministern. Nu gällde min fråga inte i första hand vilka principer domänverket följer när det gäller att bestämma arrendeavgifterna på fritidstomter utan om dessa avgiftshöjningar står i överensstämmelse med målsättningen för samhällets markpolitik i allmänhet. Statsrådet Johansson påpekar i sitt svar att enligt beslut av 1968 års riksdag skall domänverkets verksamhet ha en strikt ekonomisk inriktning. Även i fråga om fastighet som disponeras för annat ändamål än skogsbruk skall de företagsekonomiska principerna vara vägledande. Jag ansluter mig helt till detta riksdagens beslut. Men detta får inte innebära annat än att rimliga och sunda företagsekonomiska principer, i överensstämmelse med god affärssed tillämpas även då det gäller prissättningen på domänverkets markarrenden för fritidsändamål.

Enligt statsrådets uppfattning överensstämmer denna prissättning med föreskrifterna för verkets verksamhet och därmed också med den statliga markprispolitiken. Något behov av ytterligare riktlinjer för domänverkets här ifrågavarande verksamhet anser statsrådet inte föreligger. Men det är på denna punkt som jag menar att det måste ha blivit något fel i tankeverksamheten vid interpellationssvarets avfattande.

I motivskrivningen för den nya marklagstiftningen understryks och upprepas gång på gång av de ansvariga statsråden Lundkvist och Lidbom att målsättningen är att motverka spekulativa markprisstegringar. I det sammanhanget vill jag påminna om hur den s.k. presumtionsregeln i samband med expropriation utvidgas att gälla vid samtliga expropriationsfall. Skälet till denna utvidgning angavs vara att den skulle få inflytande på markprisutvecklingen och bidra till att dämpa markprisstegringen. Det är denna bristande överensstämmelse mellan liv och lära i statens markpolitik som jag vill påtala. Det kan inte vara likgiltigt vilken markprispolitik domänverket, som dock förfogar över en fjärdedel av landets markareal, bedriver. Domänverket kan aktivt bidra till att motverka överdriven markspekulation och dämpa markprisstegringen genom att tillämpa en måttligt avvägd prisnivå då det gäller utarrendering och försäljning av mark för bostadsändamål. Det finns inte anledning för staten att inlåta sig på något slags markprisspekulation för att utnyttja en för tillfället gynnsam efterfrågesituation. Anledningen till att jag ställde min fråga till civilministern var alltså denna bristande överensstämmelse mellan den allmänna målsättningen för regeringens markpolitik såsom den kommer till uttryck i gällande lagstiftning och i propositionen 111 år 1972 och den markprispolitik som domänverket bedriver. Jag var speciellt intresserad av civilministerns syn på denna sak. Men nu har vi fått höra industriministerns uppfattning, att domänverkets prissättning helt överensstämmer med den statliga markprispolitiken och, fru talman, jag får då nöja mig med det beskedet.

Fru talman! Även jag kan bekänna att jag hellre hade diskuterat denna fråga med jordbruksministern eller civilministern. Varför jag har den inställningen kanske framgår av mitt kommande inlägg. Men jag tackar ändå industriministern för svaret. Vi har under 1960-talet här i landet fått åtskilliga lagregler som gör det möjligt för oss att åstadkomma en samhällsplanering för att klara landskapsvård och strandskydd samt få en bättre allemansrätt i områden som vi vill bevara för allmänhetens nyttjande. Men innan vi kom fram till de reglerna hade vi fått uppleva att åtskillig bebyggelse och tomtbildning hade kommit till i områden som det numera skulle vara otänkbart att exploatera för sådana ändamål, i stort sett för fritidsbebyggelse. Det var alltså exklusiva tomter som på det sättet skapades i en numera svunnen tid. Åtskilliga av de tomterna är väl bebyggda med relativt enkla stugor, kanske uppförda på ett arrende från domänverket.

I så fall är det ett bättre tillvägagångssätt att ta upp förhandlingar med de stugägare som har fått så exklusiva tomter att de rimligtvis inte längre bör ha kvar dem. Men vad gör i detta fall domänverket? Jo, det höjer tomtarrendet. Ett exempel: arrendet för en tomt på 700 kvadratmeter höjs från 230 kronor till 1000 kronor under den femårsperiod som arrendet varar, 1968-1973. Det innebär, om man kapitaliserar med 5 procents ränta, en kostnad på 20 000 kronor för en 700 kvadratmeter stor tomt, eller 30 kronor kvadratmetern. Om det nu hade varit fråga om kostnader som markägaren lagt ned på vatten och avlopp, väg, el och annat kunde höjningen i varje fall diskuteras, även om beloppet även då ligger åtskilligt högt enligt min egen erfarenhet från trakter som är starkt efterfrågade av fritidsbebyggare. Det måste åtminstone vara en mycket vacker tomt som betingar det priset. Nu säger industriministern att riksdagen 1968 beslöt att domänverket skulle tillvarata de företagsekonomiska intressena i sin verksamhet. Men om den principen får sådana här konsekvenser, innebär väl knappast riksdagens beslut att man skall bibehålla den. Det är ju möjligt för både regering och opposition att föreslå förändringar i ett sådant beslut. Industriministern pekar på att efterfrågan på tomter tidigare var svag men numera är stor inom södra och mellersta Sverige och vissa delar av norra Sverige. Det är kanske något diskutabelt. Jag har inte bara en bestämd känsla utan erfarenhet av att under tiden 1968-1973 har efterfrågan på fritidstomter varit i sjunkande. Det är i och för sig inte så konstigt, för efterfrågan följer i stor utsträckning med de befintliga konjunkturerna. Min fråga till jordbruksministern, numera besvarad av industriministern, gällde emellertid inte alls nyupplåtelse inom särskilt planlagda tomtområden, för där får väl konkurrensen slå ut. Stugägaren är där inte bunden på samma sätt som när det är fråga om en förnyelse av ett arrendeavtal, vilket jag avsåg. När industriministern också i svaret påpekar att det är marknadsförhållandena som får avgöra vid nyupplåtelse så har jag ingenting att erinra mot det. Men jag påpekar än en gång att det inte var de fallen som jag var ute efter. Till sist ett påpekande som jag kanske inte skulle ha gjort om inte industriministern själv hade berört saken i slutmeningen i svaret — vi kan nämligen alla fela. Det är väl ganska självklart att när man säger upp ett sådant här tomtarrende med en så väsentlig höjning som det här var fråga om, skall man automatiskt verkställa en hänvisning till arrendenämnden. Men det är som sagt var bara i förbigående jag nämner detta, för vi kan ju alla göra oss skyldiga till fel.

Fru talman! Spekulation och markvärdestegring förekommer inte enbart i tätorterna utan också i hög grad i områden med fritidsbebyggelse. Det är därför angeläget att statliga organ i sin politik inte medverkar till ytterligare stegring av kostnaderna för mark som används för fritidsändamål utan i stället söker verka för att allmänheten skall kunna utnyttja marken på rimliga villkor. Min fråga, som ställdes till jordbruksministern och som nu besvarats av industriministern, var närmast föranledd av det faktum att domänverket — för övrigt med anmärkningsvärt kort varsel — förelagt ett antal sommarstugeägare i Östergötland nya kontrakt med kraftiga höjningar av arrendena. Även om det tidigare varit fråga om förhållandevis hyfsade arrendeavgifter så måste man reagera när dessa blir fem eller sex gånger så höga, vilket skett i vissa fall. För de berörda människorna är höjningarna och det sätt varpå de presenterats närmast chockartade. Men frågan har också intresse för en bredare allmänhet. Det är nämligen stor risk för att domänverkets politik i detta avseende i stället för att motverka kostnadsstegring och markspekulation beträffande fritidsbebyggelse kommer att tas som intäkt för ytterligare höjningar av avgifterna runt om i landet. Samtidigt som jag tackar industriministern för svaret på min fråga vill jag därför efterhöra hans mening — om det inte utifrån dessa konsekvenser som åtgärden kan få vore motiverat med riktlinjer för statliga verk och institutioner i syfte att hålla nere markkostnaderna för fritidsändamål. Nu medverkar man i stället till att driva upp kostnaderna. Industriministern åberopar bestämmelserna om att domänverkets verksamhet skall ha en strikt ekonomisk inriktning. Jag kan inte godta det som skäl för att man skall justera upp arrendena i takt med markspekulationen. Det är nämligen vad som tydligen industriministern menar skall ske, när han anför att man söker anpassa avgifterna till vad som är skäligt med hänsyn till rådande marknadsförhållanden. Som markägare bör ett statligt verk ha ambitionen att underlätta för vanligt folk att till rimliga kostnader utnyttja marken för fritidsändamål och inte delta i en politik som driver upp kostnaderna. Om domänverket anpassar avgifterna till den nivå som privat spekulation drivit upp så är detta, såvitt jag förstår, ett accepterande av markspekulationen. Därtill kommer, säkert som ett brev på posten, privata markägares åberopande av domänverkets höjning som skäl för att ytterligare driva avgifterna i höjden. Skall då domänverket återigen följa efter? I så fall är det inte mycket bevänt med åtgärderna för att stoppa markspekulationen. Man kan väl också säga, att om domänverket håller lägre avgifter kan detta möjligen i någon mån verka bromsande på den privata spekulationen.

Fru talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min fråga. Motivet till att jag ställt frågan är att ett flertal människor ringt till mig och skrivit brev till mig — personer som känner sig oroade över alltför täta och kraftiga höjningar av sina arrendeavgifter. Jag är medveten om att lönsamhetsprincipen kommer in i bilden här, men frågan är om den principen inte drivits för långt beträffande den här typen av arrenden. Det gäller oftast människor som av ekonomiska eller andra skäl inte har eller har haft möjlighet att friköpa ett stycke mark men som genom dessa arrenden sett en utväg att skaffa sig ett fritidshus för välbehövlig rekreation. Några av dem som kontaktat mig är i dag pensionerade och har enbart sin folkpension att ta av, och de uttrycker en stark oro för att om den här utvecklingen fortsätter kommer de inte att ha möjlighet att behålla sitt arrende och sitt fritidshus. Det har också visat sig att domänverkets årsarrenden i dag inom vissa trakter ligger högre än de privata markägarnas, vilket gör att jag i motsats till industriministern nog anser att behov föreligger av ytterligare riktlinjer för domänverkets ifrågavarande verksamhet.

Fru talman! Herr Grebäck och herr Hamrin uttryckte en besvikelse över att det var jag som svarade på deras nu framställda frågor och inte jordbruksministern eller justitieministern eller civilministern. Jag får väl vara tacksam så länge deras bekymmer inte tar sig samma uttryck som i den berömda historien om när finansminister Wigforss inte kunde infinna sig till en sammankomst för att hålla ett föredrag och mötesledaren öppnade med att säga: Tyvärr har vi fått en galen talare. Nu får jag försöka att föra den här debatten i mina kollegers frånvaro så långt jag kan. Det är klart att jag är lika intresserad av markprisfrågorna som någon annan. Som bostadsminister och även som kommunminister hade jag ju tidigare fullgod anledning att följa markprisutvecklingen och verkligen se efter på vilket sätt och inom vilka områden vi skulle kunna åstadkomma ett tillbakahållande av markprisstegringarna samt i vilken mån vi skulle kunna motverka markspekulationer. Jag delar helt herr Grebäcks uppfattning att statsmyndigheter självfallet inte bör ägna sig år markspekulation — det bör inte förekomma. Men nu har det i ett par av interpellationerna liksom i debatten anförts exempel på avsevärda höjningar av arrenden på statlig mark. Jag har begärt upplysningar från domänverket. Jag kan inte gå in på det enskilda fallet och säga att detta är exakt vad man åberopar, men i det material jag har fått rör det sig om snarlika förhållanden. Domänverket anger att i det av pressen aktualiserade fallet med en tomt på 600 kvadratmeter med attraktivt läge var årsavgiften för fem år sedan 230 kronor, medan avgälden enligt det föreslagna nya avtalet blir 1 000 kronor. Men, säger man, tomten omfattar 1000 i stället för 600 kvadratmeter, och därutöver finns det också plats för uppställning av bil. Om det sålunda är detta fall som här har åberopats, så är det inte samma storlek på tomten som man diskuterar värdet av, och då tycker jag det är rimligt att göra bedömningen utifrån den något annorlunda utgångspunkten. Hela det tomtområde inom vilket den åberopade tomten ligger omfattar 36 tomter. De ligger på en sträcka av nära 3 km vid en sjö. Avståndet till närmaste samhälle är ca I km. Samtliga tomter har sjöläge. Ett fåtal byggnader ligger nära varandra, men de flesta ligger helt åtskilda, och därför är de i kontrakten avgränsade tomternas arealer i realiteten större tack vare omgivande fritidsområden. Avgälderna varierar mellan 300 och 1 000 kronor, och medeltalet är 550 kronor. Domänverket säger att med hänsyn till det förnämliga läget kan avgifterna inte betraktas som höga. Mina herrar, ger inte detta en något annorlunda bild än den som ni har försökt frammana? Ni går ut ifrån en tomt av en viss storleksordning, och den stämmer inte med de uppgifter jag har infordrat — om det nu rör sig om samma tomt. I genomsnitt är kostnaderna inte heller de som ni har diskuterat, utan medeltalet ligger på 550 kronor. Jag skall här inte göra någon bedömning av huruvida det priset är högt eller lågt, eller om det är marknadsmässigt eller inte. Domänverket anser att det är rimligt med hänsyn till marknadsförutsättningarna, tomternas belägenhet osv. Men enskilda människor kan naturligtvis reagera därför att de har haft ett lågt arrende tidigare och nu tycker att höjningen är avsevärd, ifall priset har höjts från 100 till 300 kronor eller från 200 till 600 kronor, oavsett om marknadssituationen väl tillåter upplåtaren av tomterna att ta ut dessa priser. Som jag har nämnt i interpellationssvaret finns det en korrigeringsmöjlighet, nämligen att vända sig till arrendenämnden. Där delar jag emellertid helt herr Hamrins uppfattning att det var fel av vederbörande att inte samtidigt ange den besvärsmöjligheten. Jag har också i en tidningsartikel sett att vederbörande på förfrågan av en journalist har förklarat att brevet kanske fick en olycklig formulering. Det är alltså ett erkännande av att här föreligger något av ett olycksfall i arbetet. Man räknade tydligen med att arrendatorn var underkunnig om besvärsmöjligheten, men man får inte utgå från att alla människor känner till lagstiftningen och dess bestämmelser i dessa sammanhang. Därför skulle man ha upplyst om att det finns en besvärsmöjlighet. Nu har emellertid några arrendatorer besvärat sig i arrendenämnden i Östergötlands län, och vi får väl se vad som kan bli följden av det. Vederbörande avdelningsdirektör i domänverket har också offentligt förklarat att verkets principiella uppfattning är att arrendeavgifterna måste anpassas efter dagens markvärde, och i de fall hyresgästerna anser att höjningarna är oskäliga är vi givetvis öppna för diskussioner. Det tycker jag är en öppen och ärlig hållning till detta problem, en hållning som ger utrymme för diskussioner. Sedan gjorde herr Berndtson i Linköping den propån huruvida man inte ändå bör tillhandahålla tomterna till låga kostnader, så att människor får möjligheter att skaffa sig fritidsställen. Jo, i princip håller jag med herr Berndtson och andra talare om det.

Och vi har bl.a. lagstiftat om efter vilka principer domänverket skall förvalta de här egendomarna — detta har jag angett i mitt interpellationssvar. Finner vi dessa principer vara orimliga, har vi att avgöra om de av vårt folk som kan få tillgång till sådana tomter skall få köpa dem till mycket låga priser eller till priser som ligger på en skälig nivå — det är en skälighetsbedömning. Jag anser att beloppen bör vara rimliga och någorlunda marknadsmässiga — inte för höga, så att staten-domänverket blir prisledande i sammanhanget när det gäller att få upp priserna. Men de skall naturligtvis inte heller ligga så mycket under marknadspriserna att man kan tala om former av subventionering. Anser vi att så skall ske får vi i riksdagen bestämma oss för en sådan politik och ändra instruktionen. Det finns korrigeringsmöjligheter — jag har redan påpekat att besvär kan anföras hos arrendenämnd. Jag skulle vilja tillägga — nu vänder jag mig till herr Grebäck, eftersom han har tagit upp också en annan fråga — att då det gäller mark som säljs till kommun gäller särskilda regler. Av intresse att notera är att markpriset i sådana fall avgörs av statskommunala marknämnden, om kommunen och domänverket inte kan enas i prisfrågan. Grunderna för prisbestämningen är då i princip desamma som vid expropriation. Vi har alltså korrektionsinstitut då det gäller köp av mark som kommun eller staten äger och vi har överprövningsmöjlighet då det gäller arrendemark. Skulle det visa sig att det även efter sådana överprövningar kvarstår — hos er såsom enskilda riksdagsmän eller hos oss i regeringen — en kritisk bedömning av värderingen, är det vår skyldighet att ge en ny instruktion eller att ändra reglerna. Men först må vi ändå se vad som inträffar efter och i samband med en sådan överprövning.

Fru talman! Orsaken till att jag framställde min fråga till civilministern var att jag inte tyckte jag hade något otalt med industriministern i det här fallet. Jag förstår att industriministern, eftersom han har domänverket inom sin domvärjo, som god företagare givetvis slår vakt om domänverkets intressen och vill ha avkastning på de pengar domänverket skall redovisa. Jag har trots detta aldrig betraktat industriministern såsom företrädare för spekulativa intressen. Jag har varit med i civilutskottet och behandlat frågan om hushållning med mark och vatten, expropriationslagstiftning och litet av varje, som rör samhällets markpolitik. Och med statsråden Lidbom och Lundkvist har jag ingående diskuterat hur man skall bära sig åt för att dämpa markprishöjningar och motverka markspekulation. Riksdagen har också lagstiftat för att skaffa instrument för att dämpa oskäliga markprishöjningar. Det minsta man då kan begära är väl att statsmakterna i egenskap av ägare till en stor del av marken i detta land — en fjärdedel av vår markareal — positivt hjälper till i dessa strävanden och icke ansluter sig till markspekulanternas skara. Jag har emellertid fått den uppfattningen att industriministern menar, att det här närmast rör sig om ett olycksfall i arbetet. Han har inte sagt det direkt, men han säger att det kan finnas anledning att studera saken, om — sedan arrendenämnderna fått granska markpriserna — det fortfarande kvarstår orimliga prishöjningar. Jag tolkar detta som ett litet medgivande och som att industriministern själv måhända är litet chockerad över de våldsamma höjningar som inträffat på boställsarrendena. I det speciella fall som industriministern här tog upp vill jag säga, att i den avskrift av kontraktförslag som jag har i min hand är arealen angiven till 700 m?. Av kontraktsförslaget framgår i det fallet inte någonting om garage. Jag förstår att det kanske inte i första hand är beloppet 1 000 kronor utan den våldsamma höjningen av fyra gånger den förut gällande arrendesumman, som man blir upprörd över. Man har förut betalat ett arrende på 230 kronor, och med en enda gång höjs detta från 230 till 1 000 kronor. Det finns exempel på att det i många fall har gått till på det viset. Det är dessa chockartade höjningar som man tycker är egendomliga och som enligt min bedömning inte kan vara i linje med den allmänna målsättningen för regeringens markpolitik över huvud taget. Det är detta jag har velat påtala. Men jag drar den slutsatsen att industriministern är beredd att titta närmare på saken och över huvud taget hålla ett öga på prissättningen när det gäller statlig mark för bostadsändamål.

Fru talman! Personligen har jag ingenting att invända mot att diskutera denna sak med industriministern. Också jag kan erinra om en rolig historia. På den tid när nuvarande statsministern var sekreterare åt statsminister Erlander ställde man i kanslihuset frågan: Kommer statsministern eller herr Palme själv? Jag kan alltså godtaga en debatt med industriministern, även om jag tycker att frågan mer ligger på civilministerns område. I det fall som industriministern tog upp och som jag avsåg är tomtarealen 700 m?. Dessutom tillkommer utöver denna areal möjligheten för tomtägaren att tillsammans med innehavare av intilliggande tomt bygga ett båthus på ett område nere vid sjön. Visst ligger tomten på ett attraktivt område mellan Norrköping och Katrineholm. Jag förmodar att det är ganska eftersökt av dem som vill uppföra fritidshus, men vi kommer inte ifrån att det i stort sett blir de arrendesiffror och de tomtkostnader som jag angav.

De skaffade sig dock sina tomtarrenden långt innan vi behövde nuvarande bestämmelser rörande vår markanvändning, och innan någon kunde förutse dem. Därför tror jag att 1968 års beslut behöver kompletteras med en bestämmelse som gör att man vid denna behovsprövning kan ta hänsyn till vid vilken tidpunkt och under vilka förhållanden stugan kom till. Annars hamnar vi nog i en sits som icke är försvarbar.

Fru talman! Industriministern anknyter till mina synpunkter och är tydligen överens med mig om att samhället bör tillhandahålla tomter och underlätta för folk att få hyra stugor. Samtidigt säger han att det är få som kommer i åtnjutande av detta och han betecknar det som en form av subvention till dem som får hyra. Med samma skäl skulle varje prisstegring som drabbar en begränsad grupp i samhället kunna försvaras. När inträder för övrigt ett förhållande med subventioner i fråga om marken? Sker det så snart man inte hänger med i markspekulationen? Domänverkets linje är tydligen att arrendena skall upp till vad man kallar för marknadsnivån. Jag har inte för avsikt att jämföra domänverkets arrenden i Rejmyre i Östergötland med arrendena i liknande områden. Men om nu domänverket haft lägre arrenden än andra, så innebär verkets åtgärder enbart att man vill anpassa arrendepriserna till de priser som spekulationen i fritidsbebyggelse har drivit fram. Kan verkligen detta vara uppgiften för ett statligt verk? Det är också ganska naturligt att berörda sommarstugeägare reagerar mot de höjda arrendena. I ett fall är det en höjning från 110 kronor till 600 kronor, i ett annat fall från 120 kronor till 700 kronor och i ett tredje fall från 230 kronor till 1000 kronor. Man frågar sig varför domänverket så plötsligt har upptäckt att arrendena efter alla dessa år måste höjas och att det skall ske i en så rasande fart samt i former som nära nog har upplevts som ett ultimatum. Såvitt jag vet är det i dessa fall inte ökad areal eller förändringar av förutsättningarna som har utgjort motiven, utan tydligen är det den anpassning till marknadspriset som statsrådet i sitt svar talade om och som jag betecknar som en anpassning till markspekulationens följder. Till slut, fru talman, vill jag påpeka att det socialdemokratiska partiprogrammet innehåller två intressanta krav i det här sammanhanget, om ingen ändring skedde vid den senaste partikongressen, dels ”Spekulation med jord och skog förhindras”, dels ”Social arrendelagstiftning”. Den politik som domänverket här fört och som tydligen har regeringens stöd, har inte mycket gemensamt med dessa programpunkter.

Fru talman! Jag vill något kommentera det som har kommit fram under debatten.

Man kan inte komma ifrån att domänverkets prissättning blir vägledande.

Men arrendepriserna herr industriminister, uppgår inte ens till 30—40 procent av de priser som här har angivits. För mig är det angenämt att kunna gå till dessa småjordbrukare och säga: Ni kan höja priset till det dubbla; domänverket föregår med ett sådant exempel. I principfrågan vill jag bara säga att viljan att slå vakt om markägarnas intressen inte får sträcka sig längre än vad som är godtagbart för allmänheten. De många människorna i det här landet måste ha råd att utnyttja fritidstomter, vare sig de köper eller arrenderar dem. Jag har med glädje kunnat lägga märke till att industriministern i den här debatten i viss mån har korrigerat sig och i viss utsträckning också godtagit den anmärkning som kommit från riksdagen i denna fråga. Det är tillfredsställande. Jag är av den uppfattningen att man skall försöka ha riktiga allmänna marknadspriser. Men det här öppnar också ett perspektiv som för herr Grebäck och mig är av ganska intressant natur, därför att vi sitter i en utredning där det behandlas en del av dessa frågor. Att domänverket går före med ett sådant exempel gör att vi kommer i en ganska egendomlig situation när vi skall slå vakt om de olika naturoch fritidsintressena i sammanhanget.

Fru talman! Jag bestrider inte de uppgifter som herrar Grebäck, Hamrin och i viss mån Berndtson i Linköping lämnat i ett speciellt fall. Från domänverket har jag bara fått uppgifter om att det i det av pressen aktualiserade fallet gällde en fråga som var mycket identisk med vad som har åberopats — en tomt på 600 m?. Men egentligen var det 1000 m? med biluppställningsplats. Priset var detsamma och höjningen som begärts av arrendet, upptill 1 000 kronor, var exakt densamma. Men som sagt jag bestrider inte riktigheten av uppgifterna beträffande det fall som ni har talat om. Jag har sagt att jag är emot markspekulation. Vad riksdagen har begärt är att domänverket skall förvalta denna statens egendom med beaktande av vad som är möjligt med hänsyn till priserna ute på marknaden. Det gäller alltså en marknadsanpassning av priserna. Vi har inte sagt att domänverket skall gå före, men det är klart att när man kommer fram till upplåtelsetidens utgång och skall överväga nya avgifter blir det en marknadsoch skälighetsbedömning som skall göras från domänverkets sida. I en cirkulärskrivelse som utgick till lokalförvaltningarna 1970 beträffande en översyn av markarrendeavgifterna säger domänverket att årsavgiften normalt motsvarar 5 procent av ett bedömt saluvärde. Jag tror inte att någon egentligen har någon erinran mot de 5 procenten. Svårigheten är naturligtvis att bedöma vad saluvärdet är för en tomt av denna karaktär. Jag menar att domänverket kan ha begärt att de lokala förvaltningarna tar ett pris som vi såsom enskilda kan tycka är alltför högt. Då kan detta pris bli föremål för en korrigering genom att man besvärar sig hos arrendenämnden. Visar det sig efter en sådan överprövning att vi inte är tillfredsställda med detta resultat, kan det finnas anledning att på nytt diskutera om de instruktioner och riktlinjer som dragits upp för domänverket stämmer med den uppfattning vi har i fråga om upplåtelse av tomter. Herr Berndtson i Linköping trodde att jag var oroad över att man nu upplåter tomter till låga priser. Jag vill bara säga att vi ju har att bevaka ägarintresset. Ägarintresset bevakas av oss som valda ombud för Sveriges folk, och vi är ju inte bara ombud för dem som har möjligheter att få arrendera en tomt. Det blir alltså här fråga om en skälighetsprövning, och det är naturligtvis alltid besvärligt att göra den. Vi har alltså anledning att följa verksamheten med uppmärksamhet. Herr Lothigius” inlägg har jag litet svårt att förstå. Jag erinrar mig historien om mannen som kom till en marknad där det var slagsmål och frågade om det var ett privat slagsmål eller om han kunde få hoppa in och delta. Herr Lothigius tyckte väl att det skulle vara trevligt att få hoppa in i detta sammanhang. Han talade om för oss att han skulle gå till sina väljare — ty jag antar att det är dem han vill vända sig till — och säga: ”Höj ni priset, ty det gör nu andra!” Jag tror att flertalet av dessa markägare har tillräckligt med förstånd för att själva följa utvecklingen och avgöra vilket pris de bör ta. Jag vill vända på det hela och säga att domänverket har till uppgift att följa prisutvecklingen från andra markägares sida utan att därför självt driva upp priset. Domänverket får göra en avvägning med hänsyn till, skall vi säga, det allmänna marknadspriset. Jag önskar som sagt inte att domänverket skall vara prisledande utan verket skall göra en skälighetsbedömning och iaktta god affärssed. Domänverket bör härvid anvisa de besvärsmöjligheter som kan föreligga. Jag vill i detta sammanhang upprepa att jag i likhet med vad som sagts i ett officiellt uttalande i en tidning att det var fråga om ett olycksfall i arbetet, när man i den skrivning det här gällde inte lämnade någon besvärshänvisning.
Fru talman! Jo, herr industriminister, med ägarintresset måste följa ett mycket stort ansvar mot arredatorerna i dessa speciella fall, ty de är ju helt beroende av domänverket. De har placerat sina stugor på mark som domänverket äger, och blir arrendena uppsagda och de inte anser sig ha råd att betala dessa höga arrenden, tvingas de att sälja stugan eller flytta därifrån. När man har att göra med staten eller domänverket, anser jag att man bör kunna känna en ganska hög grad av säkerhet så att man inte behöver råka ut för sådana här prishöjningar på fyra eller fem gånger tidigare avgifter. Skulle enskilda markägare bära sig åt på detta sätt — och de gör de givetvis i en del fall — skulle det bli ett himlens liv om de gav sig på att höja arrendena fyra eller fem gånger det förra värdet. Jag har ganska stor erfarenhet av sådana här fall i Roslagen där enskilda markarrenden höjs, men höjningarna har inte varit så stora som de är i det fall vi nu diskuterar. Det har förekommit mycket stora höjningar — det erkänner jag — men i allmänhet har höjningarna som sagt varit betydligt mindre. Jag anser att med ägarintresse skall följa ett ansvar från domänverkets sida.
Fru talman! Till skillnad från industriministern tror jag mig förstå herr Lothigius, moderat, när han talade i den här frågan.

Då är vi inne i en mycket olycklig utveckling.
Fru talman! Det är så sällan det händer något nöjsamt här i riksdagen så jag tar tillfället i akt att delta i det här slagsmålet. Det motsvarar ungefär vad som ofta skedde i Småland vid vägkrökarna förr i världen. Det hände under relativt gemytliga former eftersom man inte hade någonting annat att göra. Nu tycker jag emellertid att mitt inlägg var mycket klart och tydligt. Jag känner till förhållandena i mina småländska landamären, jag vet hur situationen är. Jag kan alltså jämföra dessa förhållanden med den utveckling som skett och som industriministern angivit. Jag finner att det är anmärkningsvärt att förhållandena är sådana. Då det gäller för oss att slå vakt om markägarnas intressen och om fritidsintressena i landet så måste vi ha en normal och vettig utveckling på det här området. Det hoppas jag att industriministern är enig med mig om.
Fru talman! Bara några ord till herr Grebäck. Det är ju inte så att arrendatorerna är i händerna på domänverket eftersom det finns en överprövningsmöjlighet, vilket i åtskilliga andra fall inte finns. Jag menar alltså att vi bör se vad resultatet blir av detta. Sedan skall jag säga till herr Berndtson att jag inte alls är förvånad över att han och herr Lothigius har förståelse för varandra. Ytterligheterna råkar ju varandra som regel. Debatten har varit givande också därigenom att vi fått en upplysning av herr Lothigius om hur han hade tänkt sig att göra det roligare i det här landet.

Fru talman! Herr Öhvall har frågat mig om jag är beredd att med hänsyn till sysselsättningsoch befolkningsutvecklingen i Tornedalen pröva frågan om malmbrytning i Kaunisvaara med invägning av samhällsekonomiska faktorer. I princip anser jag det självklart vara av intresse att vid bedömning av projekt av detta slag ta hänsyn inte bara till företagsekonomiska faktorer utan också till samhällsekonomiska aspekter. Vad gäller det projekt som herr Öhvall har aktualiserat, nämligen Kaunisvaara, har LKAB redan för flera år sedan gjort undersökningsarbeten och företagsekonomiska lönsamhetsbedömningar för dessa fyndigheter. LKAB:s arbeten på projektet har, trots att någon lönsamhet i företagsekonomisk bemärkelse inte ansetts kunna nås, drivits vidare och sedan något år intensifierats mot bakgrund av sysselsättningsläget i bl.a. Pajala. Enligt uppgift kommer det fortsatta arbetet även att beakta möjligheterna att koppla samman detta projekt med andra fyndigheter i Norrbotten. Sistnämnda punkt kan vara värd att speciellt stryka under. Kaunisvaarafyndigheterna är endast en del av de järnmalmstillgångar som finns i Norrbottens län. Exakt var man bör ta upp en eventuell brytning för att rationellt utnyttja malmtillgångarna, och i vilken takt och omfattning en sådan brytning skulle kunna ske, hör till frågor som kan besvaras först när underlag föreligger för en mer övergripande planering vad gäller gruvdriften i Norrbotten. Som bekant har Sveriges geologiska undersökning under den senaste tioårsperioden bedrivit malminventering i Norrbotten med avsikten att ta fram ett underlag för en sådan långsiktig och övergripande planering. Fältarbetena är nu avslutade och sammanställning och bearbetning pågår av data och information som kommit fram. Samtidigt pågår enligt vad jag inhämtat överväganden inom kommerskollegiet om hur detta material skall utnyttjas, om igångsättandet av fortsatta, mer projektanknutna undersökningar m.m. Dessa överväganden sker i samråd med LKAB. Avsikten är att bl.a. få fram en undersökningsplan som innebär att malmfyndigheterna studeras dels var för sig, dels i olika kombinationer inbördes och med beaktande av

Om malmbrytning Fru talman!

Sedan i varje fall 1918 har geologerna känt till att det finns malm i Kaunisvaara. Men eftersom det ännu inte kan anses vara högvärdig malm som man finner där — den hittar man på annat håll — har Kaunisvaaramalmen hittills fått vila. Nu är det emellertid så att människorna i Pajala måste få jobb. Inte i någon annan kommun i Norrbotten och troligen inte i något annat län heller har jordoch skogsbruk dominerat näringslivet så som just i Pajala. Omställningen inom näringarna har därför drabbat just den kommunen särskilt hårt. I Länsprogram 70 kan man läsa sig till att av 5 125 förvärvsarbetande 1950 var två tredjedelar sysselsatta inom jordoch skogsbruk. 15 år senare, 1965, var de här människorna 1 500 färre. De uppgick då till 1910. I dag torde knappast 1 300 personer få försörjning från jordoch skogsbruk. Om ingenting görs åt sysselsättningsfrågan kommer Pajala kommuns befolkning att fram till 1980 minska till hälften av dagens, från 10 000 till 4 800 personer. Denna negativa utveckling i Pajala kommun måste brytas medan det ännu är möjligt bl.a. att upprätthålla en godtagbar servicenivå och balansen i befolkningens sammansättning. Den stora arbetsplats som man hoppats så mycket av och som startats i AMS:s regi var avsedd att skapa 100 nya arbetstillfällen. Det målet har man inte nått. De som jobbar där tillhör den s.k. äldre och lokalt bundna arbetskraften. Ungdomen är helt utan möjligheter att få varaktig sysselsättning i sin bygd.

I svaret på min interpellation bekräftas att LKAB funnit att företagsekonomisk lönsamhet inte kan nås med den aktuella brytningen i Pajala. Men detta är ett förhållande som redan tidigare var känt, och det är med anledning av det förhållandet som jag har framställt min interpellation. Jag hävdar att man i detta fall måste göra en samhällsekonomisk totalbedömning. Det blir nödvändigt på några orter i Norrbottens inland.

Det är 50 också fråga om kostnaderna för kapitalförstöring i moderna och väl Förutom de nämnda järnmalmsfyndigheterna har man i kommunen hittat andra mineraler som betecknas som intressanta. Bl. a. har man hittat täljsten i Lauttakoski, där SGU rekommenderar fortsatta undersökningar. En samhällsekonomisk totalbedömning borde leda fram till att Kaunisvaaramalmen åsätts ett mycket högt värde. Dessutom borde en sådan bedömning kunna visa att det är mycket angeläget att snarast fastställa vilka ytterligare mineraltillgångar man kan utvinna i kommunen. Det är staten som äger fyndigheterna, och det är staten som bär ansvaret för att de möjligheter till ny sysselsättning som finns blir tillvaratagna på ett mer övertygande sätt än hitintills. Människorna där uppe förväntar sig att något konkret skall hända efter många och långa års väntan och ovisshet inför framtiden.
Fru talman! Den oro man känner och de bekymmer man har i Tornedalen är förståeliga. Den mycket negativa befolkningsutvecklingen, svårigheterna att bereda ny sysselsättning som ersättning för de vikande möjligheterna inom jordbruk och skogsbruk, utbyggnaden av vattenkraft osv. är mycket stora problem.

Men jag skall självfallet lämna den delen åsido. Jag bara pekar på de stora svårigheter som föreligger att påverka industrin till en etablering. Det är klart att man då söker efter varje möjlighet, och om man nu i Pajalaområdet har funnit malmer, så vill man naturligtvis gärna att de skall bli exploaterade. Och det man gärna vill det tror man ju ockå mycket gärna på. Men vi kan inte lämna åt sidan en realistisk bedömning av de företagsekonomiska resultat som kan förväntas om det påbörjas en brytning, naturligtvis då med iakttagande av de samhällsekonomiska aspekterna på problemen. Men då det gäller att göra en samhällsekonomisk kalkyl — och det är framför allt den som herr Öhvall har efterlyst — så finns det vissa ”huvudnycklar” i sammanhanget. Något av det väsentligaste i en samhällsekonomisk bedömning är ju vilken sysselsättningseffekt man kan nå när man påbörjar en verksamhet, i detta fall malmbrytning. Den bedömningen har ännu inte kunnat göras. Under alla omständigheter föreligger inte ett sådant resultat att vi nu kan säga att vi har en mycket säker grund att stå på. Från tekniskt håll har man sagt att det kommer att krävas en utomordentligt omfattande utredning. Eventuellt måste utländsk expertis anlitas för en vidlyftig undersökning med en teknik av vilken vi icke har någon egen erfarenhet.

Vi är inte mogna för att göra en sådan bedömning, och därför måste vi söka efter andra möjligheter i avvaktan på de fortsatta utredningar som jag har nämnt och som pågår och som vi så småningom får ta del av.
Fru talman!

I Stekenjokkfallet har man ändå anlagt just samhällsekonomiska synpunkter, och jag tror att det ganska lätt går att få fram exempelvis vad samhället måste satsa, om man menar allvar med den lokaliseringspolitik som vi har fattat beslut om här i riksdagen. Det svar jag har fått är faktiskt en variant på det officiella svar som under alla år har lämnats beträffande Pajala. Det kanske värsta med det svaret är att befolkningen ständigt går i ovisshet inför framtiden. Det kan helt enkelt inte fortsätta årtionde efter årtionde med halvkvädna löften om att någonting skall hända. Staten är ensam ansvarig för vad som händer här! År 1958 var Johnsonkoncernen på väg att utforska malmfyndigheterna här. År 1960, när lagen kom om förbud mot vidare inmutningar från enskilda, avbröt Johnsonkoncernen sitt arbete och har inte synts till i de här nejderna mer. Jag skall inte göra någon värdering av vad som möjligen kunde tänkas ha hänt om företaget fått fortsätta, men klart är att staten ensam är ansvarig för att det händer någonting och att människorna i Pajala kommun, som står inför en oviss framtid, får ett besked om vad de har att vänta sig. Jag skall inte gå in på detaljturer i den här frågan, även om det vore frestande, men om man sammanställer de uttalanden som gjorts från ansvarigt håll — bl.a. från regeringssidan — i den här frågan blir det en ganska brokig samling.

Det har angivits 400 000 ton som ett rimligt mått under en 20-årsperiod. Man har vidare kunnat göra en bedömning av hur många människor det kommer att sysselsätta. Därmed kan man göra den samhällsekonomiska kalkylen, man har kunnat göra en värdering: om man nu inte påbörjar en brytning vad gör man då för förluster genom att man inte kan bereda människorna sysselsättning? Man vänder på det: om man får i gång de här aktiviteterna, vilka vinster tar man in? Det vägs mot den företagsekonomiska kalkylen och, som jag har sagt tidigare, även om den visar ett minus kan i det här fallet den samhällsekonomiska kalkylens plusvärden vara så stora att man finner anledning att påbörja en brytning.

Då uppkommer naturligtvis frågan: Vad kan vi göra under tiden? Ja, säger herr Öhvall, det är ändå staten som har ansvaret. Ja, det är riktigt. Staten har ett utomordentligt ansvar för vad som händer i Norrbottens län, och det får man se i det större regionala sammanhanget, där staten i dag svarar för över 50 procent av den industrisysselsättning som har skapats i Norrbotten, där staten investerar åtskilliga miljarder kronor för att söka, inom den stora regionen, klara sysselsättningsproblemen. Det utesluter självfallet inte det ansvar som staten även måste ha för enskilda kommuner, där det finns möjligheter att åstadkomma någonting, och för att söka påverka också etableringar i andra områden, till andra kommuner, än Kiruna—Malmberget, Luleå, Piteå och andra, där de största industriella aktiviteterna i dag bedrivs. Här skall vi naturligtvis nogsamt följa upp vad som kan göras. Men det vore felaktigt — av oss och av kommunalmännen där uppe — att inrikta sig på att det enbart är brytningen av den malmfyndigheten som skulle kunna leda till resultat. Kan man hitta andra möjligheter må vi diskutera dem och se, hur vi på det sättet skall kunna främja sysselsättningsutvecklingen också i dessa delar av landet.
Fru talman! Som jag sade tidigare är allt detta den officiella versionen av situationen i Kaunisvaara.

I maj 1972 blev LKAB:s ledning kallad till Pajala kommun; man ville resonera om Kaunisvaaramalmen. Då uttalade ledningen för LKAB att den inte hade bedömt malmbrytningen i Kaunisvaara som företagsekonomiskt lönsam. Man bör inte blanda ihop olika mineralfyndigheter. Det är järnmalmen i Kaunisvaara vi talar om i dag, och där har Statsföretag till 100 procent ansvaret.
Fru talman! Här får jag göra ett förmodande. Eftersom herr Öhvall själv säger att förutvarande industriministern hade ett svar som praktiskt taget var identiskt med det svar som LKAB:s ledning tre år därefter lämnade vid en överläggning i Pajala kan det finnas ett samband mellan de två beskeden.
Fru talman! Frågan var ju: Hur kan man i dag säga att det inte finns att motverka skador vid avbrott i eldistributionen tillräckligt underlag för en bedömning, när man 1969 och 1972 kategoriskt kunde säga att brytningen inte var lönsam?
Fru talman! Herr Öhvall vänder nu på hela problematiken. Han har frågat mig om jag är intresserad av att pröva frågan om malmbrytning i Kaunisvaara med invägning av samhällsekonomiska faktorer. På det svarar jag att vi inte har ett tillräckligt materialunderlag för att göra en sådan bedömning. Det betyder inte att det är någon förändring i det materialunderlag — tyvärr, kanske vi kan säga — som stod till förfogande 1969 och 1972. Däremot fortsätter man med en del av utredningsarbetet, och vi får väl se vilket resultat det ger. Jag invaggar därmed ingen i någon förhoppning, jag bara noterar realistiskt vad de tekniskt sakkunniga myndigheterna säger.
Fru talman! Jag skall inte ytterligare förlänga den här debatten, men jag vill nog gärna sluta med att uttala den förhoppningen att industriministern efter det här meningsutbytet ändå finner anledning att litet närmare undersöka hur det står till i den här frågan.

Fru talman! Herr Eriksson i Ulfsbyn har med hänvisning till elavbrottet i Härnösand i januari i år frågat chefen för civildepartementet vilka åtgärder han avser att vidtaga för att i fred och krig begränsa skadeverkningarna för de viktigaste samhällsfunktionerna vid avbrott i eldistributionen. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Jag skall först mycket kort behandla den beredskap vi har på elområdet inom ramen för vår krigsorganisation. Vid krig eller krigsfara träder en särskild organisation i funktion, som får ansvaret för elkraftförsörjningen i hela landet. Ledningen utövas under Kungl. Maj:t av centrala driftledningen , som får myndighets ställning med generaldirektören i statens vattenfallsverk som ordförande i styrelsen. I viss utsträckning är krigsorganisationen i verksamhet även under fredstid. Genom frivilligt åtagande av personer och företag som utvalts att ingå i organisationen medverkar dessa bl.a. i den planläggning av elkraftförsörjningen vid krig som sker i fredstid. Jag kan nu av naturliga skäl inte gå in mera i detalj på hur denna beredskap utformats, utan går i stället över till att behandla beredskapen mot störningar i elförsörjningen under fredstid. I det svenska kraftsystemet registreras varje år åtskilliga tusen fel som medför att ledningar eller andra anläggningsdelar frånkopplas. Genom att näten är utbyggda med reservanläggningar och försedda med utrustning av olika slag för automatisk inkoppling berörs abonnenterna endast i undantagsfall av dessa störningar. Genomsnittligt är den totala avbrottstiden för en högspänningsleverans ca 45 minuter per år. Detta är internationellt sett en mycket god leveranssäkerhet. Det finns visserligen några länder som har ännu bättre förhållanden, men de har då också högre distributionskostnader för el och därmed högre taxor, eftersom ökad driftsäkerhet i form av flera dubbelmatningar inte fås gratis. Det är emellertid inte min mening att vi nu skall slå oss till ro och säga att vi har tillfredsställande förhållanden, utan vi måste naturligtvis sträva efter att förbättra leveranssäkerheten ytterligare. Framför allt är det nödvändigt att vi minskar riskerna för dygnslånga avbrott, eftersom verkningarna då blir allvarliga för hela vår samhällsapparat. Det är härvidlag två olika typer av störning vi måste gardera oss för. Det gäller å ena sidan störningar inom stora geografiska områden med ett stort antal samtidiga fel, t.ex. stormskador på ledningsnät av den karaktär vi upplevde år 1969. Här gäller det att med en stor insats av personal så snabbt som möjligt röja upp och reparera felen. Å andra sidan är det störningar av den typ som inträffade i Härnösand och i januari 1962 i Södertälje, då felet är koncentrerat till en punkt och matningsområdet är relativt begränsat geografiskt men ett stort antal abonnenter drabbas. Här gäller det att snabbt göra en riktig bedömning av felets karaktär och omfattning och sedan att göra det reparationsarbete eller den provisoriska omkoppling i nätet som behövs. Företag och organisationer inom elområdet gör redan stora insatser för att förbättra driftsäkerheten. Störningen år 1962 i Södertälje föranledde en speciell kommittéundersökning. De omfattande utredningarna resulterade vid det tillfället bl.a. i beslut om införande av flera oberoende inmatningspunkter till staden. En kommitté inom CDL lämnade i en rapport 1968 förslag till tekniska åtgärder mot driftstörningar och föreslog att en särskild beredskapsorganisation skulle finnas förberedd inom kraftföretagen och att förberedelser skulle träffas för hjälp från civila och militära myndigheter. Arbete enligt förslaget har sedan dess pågått inom olika företag, och de flesta större företag har nu en förhållandevis god beredskap mot stora störningar i distributionsnäten. Distributionsberedskapen är i tillämpliga delar uppbyggd på liknande sätt som reparationsberedskapen i krig. Man utnyttjar sålunda delvis samma organisation och personal och har tillgång till reservkraftaggregat och material som lagts upp för krigsberedskap. Vid den orkanartade stormen över södra och mellersta Sverige i september 1969 trädde denna förberedda organisation i verksamhet. Olägenheterna av stormen skulle otvivelaktigt ha blivit väsentligt större utan denna beredskapsorganisation. CDL tillsatte omedelbart efter stormen i september 1969 en ny kommitté för att undersöka hur beredskapsorganisationen fungerat och vilka ytterligare åtgärder de vunna erfarenheterna kunde föranleda. I att motverka skador vid avbrott i eldistributionen att motverka skador vid avbrott i eldistributionen denna kommitté var förutom kraftföretagen kommerskollegium representerat. Kommittén konstaterar att vissa förenklingar i fråga om kontakten med militära myndigheter vid behov av hjälp bör göras. I övrigt förordar kommittén att tidigare lämnade rekommendationer beträffande bl.a. driftberedskapsorganisationen följs. I anslutning till CDL-kommitténs arbete har Svenska elverksföreningen utarbetat förslag till avtal med enskilda personer om hjälp vid driftstörningar. Även händelserna i Härnösand föranleder en genomgång av beredskapsorganisationens uppbyggnad och rutiner i olika avseenden. Svenska elverksföreningen har i samråd med CDL tillsatt en arbetsgrupp, som skall analysera vad som hände och undersöka vad som kan göras för att förbättra driftsäkerheten och den framtida beredskapen vid störningar i liknande anläggningar. Erfarenheterna har hittills enligt min bedömning visat att en tillfredsställande beredskap vid elavbrott under fredstid kan erhållas med nuvarande frivilliga organisation. En beredskapsorganisation blir emellertid aldrig slutgiltigt färdig. Kraftföretagen gör enligt min mening vad man kan begära av dem för att tillvarata alla erfarenheter i ett arbete som ständigt pågår. Den påbörjade noggranna genomgången av Härnösandsstörningen är ett led i detta arbete. Jag följer och kommer även fortsättningsvis att följa kraftföretagens arbete på detta område. Hittills har jag inte funnit anledning att ingripa för att skärpa kraven, och jag anser inte att den nu senast inträffade störningen föranleder någon annan bedömning. Avslutningsvis vill jag så bara klarlägga att lagen om kommunal beredskap gäller enbart kommuns skyldigheter under civilförsvarsberedskap, dvs. i krig eller krigsfara. De statsbidrag som kommunerna kan få till reservanordningar för elförsörjning täcker därför primärt inte kostnader för en ökad beredskap mot elstörningar under fredstid.